Herr talman! En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktig för den kommunala verksamheten. De senaste årens erfarenheter, med de s.k. affärerna i många olika kommuner, understryker vikten av att man aldrig tummar på de säkerhetssystem som skall ge allmänheten rimliga garantier för att den offentliga verksamheten bedrivs enligt demokratiska beslut och utifrån en grundläggande etik och moral. Tilltron till revisionen och den kommunala demokratin skapas inte enbart genom tekniska lösningar utan i första hand via en grundläggande etik och ett ansvarigt ledarskap. Herr talman! Enligt nuvarande bestämmelser i kommunallagen finns inga formella hinder mot att rekrytera revisorer bland fullmäktigeledamöterna. Det finns både fördelar och nackdelar med att rekrytera revisorer bland ledamöterna. Men enligt vår mening överväger nackdelarna. Här vill jag citera ur Förnyelsekommitténs betänkande SOU 1996:169, som jag tycker innehåller en del tänkvärda meningar kring dessa frågeställningar: "Att revisionen bedrivs av förtroendevalda revisorer under offentlig insyn ger den en värdefull särprägel. Samtidigt som själva revisionsuppdraget är oberoende och skall utföras självständigt, utkräver fullmäktige revisorernas ansvar. Både för den sittande politiska majoriteten och för oppositionen ställer uppdraget som revisor därför särskilt höga krav på personlig integritet. Snöda partiintressen måste få vika för en autonom granskning i allmänhetens tjänst, om inte trovärdigheten skall gå förlorad. Revisorernas opartiska ställning och politiska mod är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till rättssäkerheten och demokrati. Allmänt sett måste också de förtroendevalda revisorernas status höjas. Att undvika att revisionen partipolitiseras framstår i det sammanhanget som angeläget. Ett steg i den riktningen, som flera tagit, är att inte rekrytera personer bland fullmäktigeledamöterna men gärna personer med goda erfarenheter av kommunal verksamhet." Dessa synpunkter är väl värda att beakta. Vi kristdemokrater tycker att de förtroendevalda revisorerna inte skall hämtas bland ledamöter i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Revisorer skall vara personer som i alla lägen kan uppträda självständigt och fria från vad kommunalråd, landstingsråd och andra ledande företrädare önskar. Detta krav bör inarbetas i lagen. Det kravet återfinns också i reservation 1. Herr talman! För att markera att revisorerna är oberoende och alltså inte knutna till den politiska majoriteten förordar vi en ordning, liksom Jerry Martinger var inne på, som normalt innebär att ordföranden i revisionen utses från oppositionen. Herr talman! Moderaterna och Folkpartiet vill ha en försöksverksamhet med en oberoende kommunal revision, såvitt jag förstår en alltigenom professionell revision. Syftet med en sådan försöksverksamhet skulle vara att sedan snabbt gå vidare på den linjen. Vi tycker att det långsiktiga syftet är väl långtgående, men vi kan tänka oss en sådan försöksverksamhet för att sedan analysera om det kan vara något för framtiden. När det gäller benämningen på de förtroendevalda revisorerna tycker vi också att det är rimligt att man sorterar bort det märkliga uttrycket lekmannarevisor. Herr talman! Kristdemokraterna finns med på ett antal reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! De senaste årens kommunala skandaler har visat på nödvändigheten av att göra en noggrann granskning av hela den kommunala verksamheten. Revisionsfunktionen fylls inom den kommunala förvaltningen av förtroendevalda revisorer, men en växande och alltmer komplex kommunal verksamhet har gjort att det har blivit svårare för ickeprofessionella revisorer att fullgöra en revisionsuppgift som tillgodoser de viktiga kraven. Detta har bl.a. påtalats av Justitiekanslern. Han har krävt en översyn av den kommunala revisionen. Nu har regeringen lagt fram en proposition med förslag som innebär en viss förstärkning av den kommunala revisionen, genom att de förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunniga. Men tyvärr har förslaget avgörande brister. Regeringen säger: "De förtroendevalda skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som de själva bestämmer." Men i detta garanteras inte att det verkligen blir fråga om professionell revision i tillräcklig omfattning. De sakkunniga skall endast vara biträden till de förtroendevalda och inte ha ett eget ansvar för verksamheten: "Det sakkunniga biträdets ställning skall inte vara annorlunda än andra kommunalt anställdas eller anlitade konsulters." Systemet med förtroendevalda revisorer har gamla anor i Sverige. Bestämmelser om kommunala revisorer fanns med redan i 1862 års myntförordningar. Det här systemet anses ge den kommunala revisionen en politisk förankring och därmed en demokratisk trovärdighet. Det finns också mycket goda skäl för att behålla systemet med förtroendemannarevisorer. Problemet med regeringens förslag är att det inte gör klart skillnaden mellan olika slags revision. Den kommunala revisionen kan delas upp i en förvaltningsrevision och en redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision avses revision som syftar till att undersöka om de politiska besluten efterlevs och om de politiska besluten har den avsedda kvaliteten. Med redovisningsrevision avses kontroll om man har följt det som anses vara god revisionssed, om räkenskaperna är rättvisande och om kommunens förmögenhetsskydd är tillräckligt. Det är en rimlig arbetsfördelning att de förtroendevalda revisorerna ägnar sig åt förvaltningsrevision, dvs. följer upp om de politiska målen med verksamheten har uppnåtts. Det finns ett stort behov av uppföljning och granskning av den politiska måluppfyllelsen. Den politiska debatten handlar alldeles för lite om ifall man har uppnått de mål man har strävat efter och om man har använt de bästa metoderna samt om kostnaderna ligger i linje med det som har planerats. Jag vet från min egen tid som kommunpolitiker att vi diskuterade ingående - ibland under många dagar - kommunens budget men väldigt lite kommunens bokslut, dvs. kontrollerade hur kommunen hade skött sin verksamhet. Här skulle en koncentration av de förtroendevalda revisorernas arbete på förvaltningsrevision vara välkommen. Både staten och näringslivet är föremål för en oberoende granskning. För statens del handlar det om Riksrevisionsverket, och för näringslivet finns revisorer enligt aktiebolagslagen. Men detta gäller inte för kommunerna. De förtroendevalda revisorerna granskar och uttalar sig om verksamheter som de har fattat beslut om och som de kan komma att fatta beslut om i framtiden. Det gör att de förtroendevalda revisorerna inte är oberoende enligt de krav som t.ex. ställs på statsrevisionen och på revisorer i näringslivet. Regeringens förslag går ett stycke i rätt riktning, men det garanteras inte att de sakkunnigas revision får en tillräckligt oberoende ställning. Det är enligt regeringsförslaget de förtroendevalda som skall avgöra omfattningen av de sakkunnigas verksamhet. Det är inte förenligt med en oberoende revision, och det kommer inte att ge de sakkunnigas revision den trovärdighet som en verkligt oberoende ställning skulle innebära. Detta innebär i praktiken att en kommunstyrelses ordförande, som skall vara föremål för revision, kan genom att vilja spara pengar dra ned på anslagen till revisionen och på så sätt minska revisorernas möjlighet att revidera den verksamhet som kommunalrådet är satt att leda. Propositionen från regeringen är inte heller tillfredsställande när det gäller jävsfrågan. Regeringen definierar jäv med följande: "Med jäv avses att en person har ett sådant förhållande till saken eller parterna att det kan äventyra hans opartiskhet vid behandlingen av ett visst ärende." Mot den bakgrunden är den i propositionen framförda slutsatsen att jäv inte skall införas för den som i styrelsen deltar i beredningen av de förtroendevalda revisorernas budget märklig. Det är olämpligt att en styrelse, t.ex. kommunstyrelsen, som är föremål för revisorernas granskning skall ha ett avgörande inflytande om i vilken utsträckning granskning skall ske. Regeringens argument är att om jäv anses föreligga genom att styrelsen bereder revisionens budget skulle inte ett samlat förslag kunna läggas till budgeten. Det var detta jag var inne på tidigare, dvs. att kommunalrådet kan i sina besparingsförslag lägga in besparingar på revisionen. Det finns sätt att lösa detta problem på. Det är inte svårt. Det går att göra genom att följa det förslag som kommer från Kommunförbundet och Landstingsförbundet, nämligen att fullmäktige skall utse en särskild budgetberedning för revisionsanslaget. På så sätt bekräftas revisionens självständiga ställning. Det går t.ex. att låta kommunfullmäktiges presidium utgöra en sådan budgetberedning. För att garantera att revisionen är opartisk och tillförlitlig bör, tycker vi i Folkpartiet, ordföranden i revisionen utses av den politiska minoriteten, som också har föreslagits i Kommunrevisionsutredningen. Herr talman! Jag stöder samtliga folkpartireservationer. För Folkpartiets del ställer jag mig också bakom reservation 9 om benämningen av lekmannarevisorer. Jag nöjer mig dock med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! En demokratiskt förankrad revision har ett särskilt värde som, förutom att ge stadga åt den kommunala självstyrelsen, tar till vara de förtroendevaldas kännedom om och engagemang för kommunal verksamhet. Miljöpartiet de gröna ställer sig därför i huvudsak bakom regeringens förslag för att stärka den kommunala revisionen. Framför allt ser vi behovet av en utveckling av kompetensen vad gäller kommunernas arbete med Agenda 21-bokslut och gröna räkenskaper med nyckeltal för hållbar utveckling. Behov finns även av en utveckling och förstärkning av konsekvensanalyser på områden som berör barn och jämställdhet. Här behövs vidareutbildning av revisorerna vad gäller målsättningen om en socialt och ekologiskt hållbar utveckling med bl.a. naturanpassad resultatredovisning, konsekvensbeskrivningar om barn, jämlikhet och jämställdhet. En effektiv kommunal revision måste, enligt Miljöpartiets uppfattning, kännetecknas av oberoende och opartiskhet om inte trovärdigheten skall gå förlorad. Vi delar därför regeringens bedömning att de personer som väljs till revisorer måste uppfylla kraven på oberoende, effektivitet och kompetens. Däremot anser vi att regeringen inte tillräckligt säkrar kravet på representativitet. För oss är det självklart att representativiteten skall upprätthållas vid val av revisorer dels vad gäller partierna i kommunfullmäktige, dels med tanke på jämställdhet m.m. Förutsättningarna för tilltro till revisionsarbetet skulle stärkas om samtliga av folket valda grupperingar är representerade bland revisorerna. Vi föreslår därför att det i kommunallagen tas in en bestämmelse som anger att just samtliga partier i fullmäktige skall ges möjlighet att bli representerade i revisionen. Regeringen bör därför återkomma med ett sådant förslag till riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Herr talman! Regeringen gör bedömningen att något krav på certifiering av de sakkunniga biträdena för närvarande inte bör införas. Vi i Miljöpartiet är dock av en annan uppfattning och föreslår att det redan nu införs en regel om certifiering i kommunallagen. En certifiering bör utformas på ett sådant sätt att yrkesverksammma skall ha tillräckliga teoretiska kunskaper samt erfarenheter inom de specifika verksamhetsområden som certifieringen avser. Särskilda övergångsregler kan förhindra eventuella kortsiktiga problem med begränsad konkurrens. Varje presumtivt revisionsbiträde hos landstingens och kommunernas revisorer kan under en övergångstid åta sig uppdrag åt förtroendevalda revisorer även om uppställda certifieringskrav ännu inte uppfyllts. Ett särskilt certifieringsorgan bör handha den nödvändiga kontrollen av handlingar, register m.m. Former för utkrävande av ansvar av de yrkesverksamma revisorerna bör lösas genom civilrättsliga avtal. Regeringen bör alltså återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring av kommunallagen som innebär att krav på certifiering införs. Jag yrkar bifall till reservation 7. Herr talman! Regeringen föreslår ett system där de förtroendevalda revisorerna i första hand åläggs en skyldighet att anmäla misstänkta brott till berörd nämnd. Regeringen anser sig dock inte främmande för att i ett senare sammanhang även överväga frågan om utformning av anmälningsplikt till åklagare av misstänkta brott. Miljöpartiets utgångspunkt är följande: Om revisorerna skall anmäla misstanke om brott efter misslyckade framställningar i nämnd och fullmäktige bör detta ske direkt till åklagare. Vi förutsätter därför att regeringen återkommer med ett förslag om skyldighet att till åklagare anmäla misstänkta brott efter det att Ekosekretessutredningen har presenterat sitt förslag. Det lär vara aktuellt i dagarna. Miljöpartiet har bifogat ett särskilt yttrande till betänkandet om skyldighet att anmäla brottsmisstanke. Vi reserverar oss därför inte i den frågan. Herr talman! Det var allt jag hade att säga.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande KU30 En stärkt kommunal revision och avslag på samtliga reservationer. De förslag som propositionen och betänkandet handlar om är i korthet följande: skärpta regler om jäv i kommunal revision, krav på att de förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunnigt biträde samt rätt för förtroendevalda revisorer att i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar löpande under året väcka ärenden som rör granskningen. Vidare lagfäster man nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Årsredovisningen skall överlämnas till fullmäktige och revisorerna tidigare än förut. Revisionsuppgiften preciseras i syfte att tydliggöra att den kommunala verksamheten skall revideras årligen. Det finns också ökade möjligheter till informationsutbyte mellan å ena sidan revisorer och lekmannarevisorer i kommunala företag och å andra sidan förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting, i syfte att möjliggöra en samordnad revision i en kommun eller ett landsting. De förtroendevalda revisorerna åläggs dessutom skyldighet att anmäla misstanke om brott till den nämnd som berörs. Om nämnden inte anmäler ett misstänkt brott till åklagare skall revisorerna anmäla underlåtenheten till fullmäktige. Det är i korthet de förslag till förändringar som finns i propositionen. Det handlar om att stärka den kommunala revisionen och därmed också stärka de kommunalt förtroendevalda revisorerna i deras roll. Jag vill göra några kommentarer med anledning av de reservationer som föreligger, som har tydliggjorts ytterligare här i kammaren. En reservation från Kristdemokraterna gäller fullmäktigeledamöters valbarhet. Den går ut på att dessa ej skulle vara valbara som revisorer eller revisorsersättare. Man måste förstå revisorernas roll. De är tillsatta av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige för att granska verksamheten i styrelser och nämnder. De är ett verktyg för fullmäktigeförsamlingarna. Det kan många gånger vara en fördel om de hämtas bland fullmäktigeledamöterna, eftersom de har en stor kunskap om den kommunala verksamheten i stort. Det kan ses som en fördel snarare än en nackdel. I reservation 2 talas också om en oberoende professionell revision. Trots vad som har sagts tidigare vill jag understryka den kommunala verksamhetens särart. Förtroendevalda revisorer rekryteras inte sällan bland f.d. styrelseledamöter och fullmäktigeledamöter. Det är människor med stor erfarenhet av och kunskap om den kommunala verksamheten. Jag har den största respekt för professionalism. Men den mix med sakkunnigt biträde och förtroendevalda revisorer som nu föreslås får anses vara något att föredra. Så var det detta med beredningen av revisorernas budget. Jag kan hålla med om att det inte kan anses vara lämpligt att revisorernas budget bereds exempelvis av kommunstyrelsen. Här bör det vara en beredning, och lämpligen då fullmäktiges presidium, som bereder revisorernas budget just för att sätta fingret på att det är en oberoende revision, att det icke är kommunstyrelsen, som så att säga tillsätter pengarna som revisorerna skall arbeta utifrån. Det här är en möjlighet som redan finns i dag. Jag vet många kommuner som tillämpar det. Man tillsätter en beredning av fullmäktiges presidium eller andra i fullmäktige oberoende för att bereda revisorernas budget, så möjligheten finns. Jag tror att den tillämpas på många ställen. Med det bör det icke vara nödvändigt att lagfästa den. Så var det detta med ordförandeskapet i revisionen. Det är ju så att i förberedelserna till lagen finns inte ordförandeskapet reglerat. Alltså finns formellt sett ingen ordförande i revisionen. Däremot finns det någon som leder sammanträdena. Varje revisor skall nämligen agera självständigt. Vad gäller partirepresentationen är det naturligtvis en stor fördel med en så stor representation som möjligt. Men jag tycker att det måste ankomma på landsting och kommuner att själva utse denna. Det skall inte vara någon överstatlighet, alltså att man går in från regering och riksdag och lagstadgar om detta. Så har vi certifiering av biträden, som Per Lager talade om från talarstolen. De som anlitas som sakkunniga biträden är människor med god utbildning. I många stycken motsvarar de de auktoriserade eller godkända revisorernas kunskap. Många gånger är det sådana människor som arbetar i revisionsföretag med god erfarenhet både, kanhända, utifrån en lokal bild och utifrån sin branschkunskap. Jag är övertygad om att i de allra flesta fall beaktar kommuner och landsting de ställda kraven. Om det då skulle visa sig vara nödvändigt och att detta inte räcker övervägs frågan på nytt. En särskild lag om kommunala företag är något som har utretts av Kommunalföretagskommittén. Man ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för en särskild kommunal företagsform. Det här tangerar ju också nästa betänkande som vi har att avhandla här i kammaren. Jag är övertygad om att liknande frågor återkommer då. Jag tycker att kraven på insyn, inflytande och kontroll, som ju måste vara kärnan för detta, ryms också inom nuvarande regelsystem. Så var det till sist det som har förorsakat en del diskussioner såväl i lagutskott som i konstitutionsutskott, nämligen begreppet lekmannarevisor. Jag delar uppfattningen att det är ett olyckligt begrepp utifrån att det kan ha ett felaktigt symbolvärde. Det här har påpekats när vissa aktiebolagsfrågor behandlades i lagutskottet under våren 1998. Det har också varit föremål för diskussion nu i konstitutionsutskottet. Vi delar uppfattningen att det här nog bör ändras. Men nu arbetar en aktiebolagskommitté med detta, och man kommer med sitt sista betänkande hösten 2000, vill jag minnas att det var. Man är väl medveten om just benämningsfrågan. Jag tycker att vi avvaktar och ser vad man kommer fram till - kloka förnuftiga människor förutsätter jag att det är - och så ser vi vad det ger vid handen. Med det vill jag sluta som jag började, med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag vill ta upp ett par saker som Kerstin Kristiansson tog upp i sitt anförande. Det gäller bl.a. arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda revisorerna och de mera professionella revisorerna. Det viktiga nu är att man kan skilja ut att de förtroendevalda revisorerna ju skall ägna sig åt granskningen av den kommunala verksamhetens mål och hur verksamheten har genomförts, medan de professionella revisorerna enbart skall ägna sig siffergranskningen. Min egen erfarenhet är att det i dag är lite grann av ett sammelsurium. De förtroendevalda revisorerna känner allt för stort ansvar för att också ägna sig åt siffergranskningen. Det gör att måluppfyllelsen av den politiska verksamheten inte blir tillräckligt belyst. Det i sin tur gör att den debatt man har i kommunfullmäktigeförsamlingarna med anledning av bokslutet inte blir den viktiga debatt man skulle ha kring hur kommunen har uppfyllt målen för sin verksamhet. Därför tror jag att det vore väldigt bra att man förtydligar ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och icke förtroendevalda revisorer. När det sedan gäller beredningen av revisorernas budget vill jag påminna om att man i kommunala sammanhang är väldigt noga med jävsfrågan. Man får inte vara jävig när man är med och fattar ett beslut. Det här är så uppenbart en jävsfråga i den bemärkelsen att kommunstyrelsen, som ju är det organ som bereder budgeten för kommunen och också ofta tar hand om revisorernas budget, bereder en budget som berör dem själva. Drar man ned på hela budgeten, inklusive den del som handlar om revisorerna, får ju revisorerna mindre möjligheter att granska kommunstyrelseledamöternas verksamhet. När det slutligen gäller frågan om vem som skall vara ordförande stöder vi vårt förslag på Kommunrevisionsutredningens förslag, som föreslår att den politiska minoriteten skall utse sammankallande.
Fru talman! Jag börjar med detta med beredning. Jag vet inte om jag var väldigt otydlig i mitt anförande tidigare. Det är riktigt, för att markera oberoendet för revisorerna, att beredning skall göras av någon annan än kommunstyrelsen, som ju revisorerna är satta att granska. Möjligheten att göra på det viset finns redan i dag. Det är ingenting som förbjuder detta. Det kan t.o.m. vara lämpligt att exempelvis fullmäktiges presidium bereder budgeten för revisorerna. Sedan vill jag påpeka att det ändå i slutändan är kommunfullmäktige som på hösten, vanligtvis i november, beslutar om den kommunala budgeten. Då har ju var och en fullmäktigeledamot möjlighet att tycka till, om de tycker att revisorernas budget är lite för lågt satt utifrån de mål man har att uppnå.
Fru talman! Det finns möjlighet, har vi fått höra, att göra så att man har en oberoende budgetberedning. Men vi i Folkpartiet tycker att det skall vara en skyldighet att ha en sådan. Visst kan kommunfullmäktige i samband med beredning av hela budgeten lägga fram extra pengar till revisorernas budget. Men det är ett säkrare sätt att man redan från början lyfter ut den beredningen. Det tycker vi skall markeras i lagen.
Fru talman! Jag tror inte att vi i sak har någon delad uppfattning därvid lag. Revisionen skall vara oberoende. Med det bör inte pengarna beredas av styrelsen, exempelvis kommunstyrelsen, utan av en beredning, t.ex. fullmäktige. När det däremot gäller att det skall lagfästas tror jag på att det finns kloka landstings och kommunalpolitiker som inser det, såväl som vi som sitter i Sveriges riksdag. Sedan till ansvarsfördelningen mellan sakkunnigt biträde och de förtroendevalda revisorerna. Det ligger i sakens natur när det gäller sakkunnigt biträde att man skall biträda de förtroendevalda revisorerna i deras arbete. Att då särskilja rollerna och säga att den ena gruppen skall göra det ena och den andra det andra tror jag är olyckligt. I stället skall man med sin branschkunskap försöka att biträda de förtroendevalda, som också de har kunskap utifrån den kommunala verksamheten. Det tror jag blir en väldigt bra mix.
Fru talman! Med anledning av vad Kerstin Kristiansson sagt angående kravet på en oberoende revision vill jag återge vad Riksrevisionsverket och Justitiekanslern har sagt med anledning av Kommunrevisionsutredningen. Det kan ju knappast vara helt ointressant hur dessa två myndigheter har uttalat sig. Riksrevisionsverket säger följande: "RRV anser att det för den kommunala verksamheten vars utgifter omfattar en betydande andel av BNP inte är tillräckligt med enbart en förtroendevald revision. Staten och näringslivet granskas av yrkesmässig oberoende revision enligt god revisionssed och det är motiverat att även det kommunala området granskas på samma sätt. RRV anser också med hänvisning till utvecklingen i andra länder att det är angeläget att även för svenska kommuner etablera yrkesmässig oberoende revision som ett komplement till den existerande förtroendevalda granskningen. Sådan yrkesmässig revision skall innefatta både årlig finansiell revision och effektivitetsrevision. RRV anser således att utredningens förslag om sakkunnigt biträde som inte har eget revisionsansvar är otillräckligt. RRV delar därmed inte heller utredningens uppfattning att det är tillräckligt att i lag reglera att de förtroendevalda skall biträdas i sin granskning i den omfattning som behövs." Från Justitiekanslern har sagts följande: "Inte minst i allmänhetens ögon kan det därför te sig inkonsekvent att revisionen i kommunerna skall utföras av politiskt valda till skillnad från förhållandena på den statliga sidan där det dels utförs en oberoende revision genom RRV, dels en politisk granskning genom Riksdagens revisorer."
Fru talman! Det handlar ju om professionalismen mot lekmännen, om jag får uttrycka det så. Nu har man ju gått ett steg i rätt riktning, i vart fall i den riktning som Jerry Martinger förordar, dvs. att man har lagfäst att ett sakkunnigt biträde skall biträda de förtroendevalda revisorerna. Jag tror att båda delarna behövs för att få en så bred kunskap som möjligt, för det är ändå något konstigt, tycker jag, att man inte inser att även de förtroendevalda revisorerna besitter viss kunskap i form av att de kan den kommunala gången. Den kunskapen kanske är en brist hos en professionell revisor. Men att få båda delarna - både branschkunskap och den kunskap som de förtroendevalda besitter tillsammans - tror jag blir bra inför framtiden. Skulle det visa sig att detta inte räcker till, får vi pröva någonting annat.
Fru talman! Socialdemokraterna brukar ofta föreslå försöksverksamheter i olika avseenden. Varför, Kerstin Kristiansson, skulle man inte kunna göra en försöksverksamhet här också?
Fru talman! Jag har försökt att besvara denna fråga flera gånger. Jag tror inte att vi kommer till bred enighet, Jerry Martinger, i just denna fråga. Låt oss nu prova detta med sakkunnigt biträde som ju är ett steg i den riktning som, vilket jag sade tidigare, Jerry Martinger förordar och se vad det ger vid handen. Skulle det visa sig vara otillräckligt, låt oss då se över om vi kan göra någon försöksverksamhet med en oberoende revision. Men enligt min uppfattning behövs även förtroendevalda revisorer utifrån att de också har kunskap kring kommunala frågor.
Fru talman! Kerstin Kristiansson nämnde att det skulle vara en stor fördel med en så stor representation som möjligt i kommunala revisionen och i landstingsrevisionen. Det är just därför som jag och Miljöpartiet menar att det vore att förenkla frågan om samtliga partier i fullmäktige hade lagstadgad rätt att vara representerade i revisionen. Det finns fall där man förmodligen utesluter ett och annat parti ute i kommunerna. Jag tror att det är olyckligt om man kan göra det. Det vore alltså att förenkla saken för fullmäktige om man visste att alla skulle vara representerade. När det sedan gäller certifieringen av biträdena menar jag att det inte bara behövs lång och god erfarenhet, som Kerstin Kristiansson menade, utan det behövs faktiskt också en ny och fördjupad kunskap, speciellt vad gäller Agenda 21-arbetet, de gröna räkenskaperna och de ekologiska och sociala konsekvenserna. Detta är ju nya begrepp, och det är områden som man traditionellt inte har sysslat med inom revisionen. Eftersom de nya ekonomiska besluten hela tiden skapar konsekvenser på dessa områden, måste man ha nya kunskaper, och det kan man få genom certifiering av biträdena. Sedan tycker jag också att de sakkunniga biträdena, de certifierade och de professionella revisorerna skulle ha ett eget revisionsansvar, därför att de då skulle befrias från sin ställning under de förtroendevalda revisorerna. Det tror jag skulle öka vitaliteten i deras arbete.
Fru talman! Vad gäller partirepresentationen tror jag nog att detta ytterst är en fråga som skall avgöras på lokal och regional nivå. Att lagfästa och tvinga in ett sådant samarbete tror jag vore olyckligt. Jag har den största aktning för det kommunala självstyret och tror dessutom att de som är förtroendevalda ute i kommuner och landsting förstår och inser att ju större bredd det finns på partirepresentationen ute i kommuner och landsting, desto bättre är det, inte minst ur ett oberoendeperspektiv. Vad sedan gäller certifiering av biträden kan jag nästan säga samma meningar. Jag tror nämligen att de förtroendevalda ute i kommuner och landsting inser att de skall se till att biträdena är kunniga människor. De som väljs skall ha insikt, ansvar osv. Dessutom skall de ställa krav på att biträdena är up-to-date vad gäller nymodigheter, dvs. att de skall se till att vidareutbildningar, kurser och annat kommer till stånd för att hålla sig ajour med det som sker i samhället. Om ett sakkunnigt biträde en gång certifieras behöver det ju inte innebära att han eller hon för evigt är uppdaterad på vad som händer, utan det pågår ju ständigt en utbildning kring just dessa frågor på grund av att vi lever i ett föränderligt samhälle.
Fru talman! Kerstin Kristiansson, i dag behövs ingen certifiering av sakkunnigt biträde. Det behövs alltså ingen professionalitet egentligen. Nu är det väl så att de flesta kommuner ändå använder sig av yrkesverksamma revisorer. Vad jag menar är att behovet av nya kunskaper hos revisorerna är så pass viktigt i dag för att vi skall kunna leva upp till de stora linjerna och de stora åtagandena som vi har gjort i bl.a. Rio 1992 och i de lokala Agenda 21-arbetena, som ju pågår i alla kommuner i dag. Utskottet hade ju glädjen att få besöka Riksrevisionsverket, där jag bl.a. tog upp denna fråga. Man höll klart och tydligt med om att det finns en brist på kunskap just när det gäller revisionen. Det är därför som jag menar att en sådan här certifiering skulle innebära ett nytt steg, ett krav på att revisorerna skall vara uppdaterade. Det skulle förstås inte vara en gång för alla, utan en sådan uppdatering är ju en pågående process. Därför behövs ett certifieringsorgan som ser till att revisorerna kan vara uppdaterade och att kommunerna får den uppdaterade hjälp de behöver för att se över sin verksamhet. Jag tror att de flesta kommuner förstår detta behov, men så är det inte överallt. Detta är en hjälp på vägen, menar jag, som skall ge kommunerna instrumenten för att lättare utöva det kommunala självstyret på ett riktigt sätt.
Fru talman! Om det skulle visa sig vara nödvändigt med en sådan här certifiering hålls ju dörren halvt öppen både i propositionen och i betänkandetexten för att en sådan skulle kunna övervägas i framtiden - om det skulle anses nödvändigt. Nu tror jag ju faktiskt på kommuner och landsting, som jag sade tidigare. Jag tror att man ser till att vidareutbilda såväl förtroendevalda som andra revisorer i akt och mening att de skall kunna fungera på ett bra sätt utifrån en föränderlig samhällsbild.

Fru talman! Det betänkande som nu står på föredragningslistan handlar om frågor som vi har diskuterat åtskilliga gånger här i riksdagen. Jag kan väl erkänna att det inte känns särskilt spännande att ännu en gång stå här i talarstolen och tala om kommunala kompetensfrågor. Positionerna i utskottet är ju i stort sett desamma som tidigare. Icke desto mindre är frågorna viktiga, varför de naturligtvis förtjänar att diskuteras igen. Till slut kanske vi kan få majoriteten att inse att vi har fått en olycklig utveckling i Sverige när det gäller frågan om vilken verksamhet våra kommuner skall syssla med. Vad det i huvudsak handlar om är att kommuner och landsting under senare år har utökat sin näringsverksamhet till sådant som inte kan anses ligga inom deras formella kompetens och naturliga verksamhetsområden. Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen får kommuner och landsting själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller till deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Av 2 kap. 7 § kommunallagen framgår att det visserligen är tillåtet för kommuner och landsting att driva näringsverksamhet, men att det i så fall skall ske utan vinstsyfte och gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Den verksamhet som många kommuner i dag sysslar med går långt utöver vad som avses i lagen. Budbilsservice, tvätterier, plåtslagerier, frisersalonger, gym och blomsteraffärer är bara några exempel på sådant som finns ute i kommunerna. Det är väl knappast vad lagstiftaren har tänkt sig att man skall hålla på med. Och den här typen av verksamhet drivs i de flesta fall i olika kommunala företag. Kommunerna skall inte syssla med affärer utan endast med angelägenheter av allmänt intresse som måste lösas gemensamt för kommuninvånarna. När kommunerna driver egna företag gynnas också de kommunala företagen på ett sådant sätt att den fria marknaden skadas. Skillnaderna mellan offentliga och privata företag som agerar på konkurrensmarknader är så stora att man utan vidare kan säga att det saknas objektiva förutsättningar att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Detta beror naturligtvis främst på att all kommunal verksamhet ytterst garanteras av skattemedel. Kapitalet i ett kommunalt företag är därför inte lika flyktbenäget vid t.ex. dålig lönsamhet som kapital i ett privat företag. Varje krona i det privata företaget är däremot alltid en riskerad krona som satsats med krav på förräntning. Om ett privat företag går dåligt flyr kapitalet. Går ett kommunalt företag dåligt pumpar kommunen bara in nya pengar. Genom skattefinansieringen har man ju möjlighet att skaffa fram nästan hur mycket pengar som helst. Den kommunala verksamheten kan i all evighet finansieras med skattemedel eller förlusttäckning från de kommunala huvudmännen. Det finns åtskilliga exempel på kommunala företag som fortsätter sin verksamhet år efter år trots att de går med förlust. I många fall ställer kommunerna inga egentliga ekonomiska krav på verksamheten i t.ex. kommunägda aktiebolag. Man gör sällan några större anspråk på avkastning på insatt eget kapital. Det är inte ovanligt att man avsäger sig aktieutdelning, ger kapitaltillskott eller s.k. ägartillskott och skriver in förlusttäckningsgarantier redan i bolagsordningen. Kommunala företag får ofta låna pengar av kommunala kreditinstitut till lägre ränta än vad enskilda företagare får hos affärsbankerna. Finansieringen av den kommunala verksamheten garanteras ofta med kommunal borgen. Det innebär att exempelvis ett kommunalt bolag lättare kan få en låg kapitalkostnad i jämförelse med sina privata konkurrenter. De kommunala företagen är mycket nära bundna till den egna kommunen eller det egna landstinget. Det innebär att det ofta finns en mängd kostnader som är gemensamma för den kommunala förvaltningen och det kommunala företaget. Givetvis är det svårt att på ett rättvist sätt fördela sådana kostnader så att den kommunala skattefinansierade förvaltningen inte får bära en alltför stor andel av de gemensamma kostnaderna. Hur skall man t.ex. göra med kostnaderna för gemensamma övergripande funktioner eller med en sådan detalj som kostnader för gemensamma lokaler i form av bl.a. garage - eller rent av gemensam arbetskraft som det ofta är fråga om? Genom de gränsdragningsproblem som finns ges här ett stort utrymme för godtyckliga bedömningar. Det förhållandet att kommunala politiker ofta är styrelseledamöter och ledande befattningshavare i de kommunala företagen är självfallet ytterligare en komplikation. Risken för jävssituationer och sammanblandning av de olika rollerna i kommuner och företag är därför mycket stor. Näringsverksamhet i kommunal regi innebär ett lågt - eller i många fall inget - ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag. Det snedvrider konkurrensen till nackdel för de privata företagen. Vid t.ex. en anbudstävlan kan kommuner och landsting ofta beräkna anbudspriser med lägre riskmarginaler än konkurrerande privata företag. Inte sällan favoriserar dessutom kommunerna egenregin i samband med upphandlingar även om buden från de kommunala företagen inte legat lägst. Det finns också fall där kommuner helt enkelt struntat i att tillämpa anbudsförfarande eller avbrutit pågående upphandling och i stället gjort direktköp från eget företag eller egen förvaltning. Det är mycket allvarligt, fru talman, att anbudstävlingar ute i kommunerna inte uppfyller rimliga krav på rättssäkerhet och likabehandling av anbudsgivarna. Eftersom det ofta är en tids och kostnadskrävande process att färdigställa ett anbud kan vi, om det här fortsätter, få en situation där allt färre privata företag bryr sig om att lämna anbud vid offentlig upphandling. Detta kan i sin tur leda till en sämre fungerande konkurrens och därmed också en sämre kvalitet på marknaden. De flesta kommunala företag har i sin egenskap av aktiebolag tidigare varit helt skyddade från insyn på grund av bestämmelserna i aktiebolagslagen. När offentlighetsprincipen nu gäller även för de kommunala bolagen är det många som tror att allt har blivit mycket öppnare och att mycket av det negativa med den här typen av kommunal verksamhet därmed skulle vara borta. Men detta är en missuppfattning av situationen. För den enskilde kommunmedborgarens del föreligger fortfarande stora skillnader mellan kommunal förvaltning och kommunala bolag. För det första är regleringen av de kommunala aktiebolagen i grunden fortfarande privaträttslig medan den kommunala lagstiftningen är offentligrättslig. För det andra finns det en särskild bolagskultur som gör att det ofta brister i rutiner och attityder beträffande insynen. Den gamla principen om liten insyn i aktiebolagen hänger så att säga kvar. För det tredje ligger det i sakens natur att sekretesslagen kan användas i ganska stor utsträckning i ett aktiebolag. En stor del av det som behandlas i ett bolag har ju betydelse för företagets ställning på marknaden varför mycket kan hemligstämplas - såsom affärshemligheter. För det fjärde saknar kommunens medborgare fortfarande rätt att överklaga besluten i ett kommunalt bolag. Det förhåller sig visserligen på det sättet att en kommun skall förvissa sig om att den får yttra sig innan viktigare beslut fattas i de kommunala bolagen. Men kommunens yttrande är å andra sidan inte bindande för bolagen. Det förhållandet att det går att överklaga fullmäktiges beslut att bilda det kommunala bolaget eller beslut om t.ex. ekonomiskt tillskott i bolaget är ju en helt annan sak. Om Sveriges kommuner fortsätter att driva kommunala företag finns det ingen möjlighet för lokala småföretag att växa fram på grund av den snedvridning av konkurrensen som de kommunala företagen skapar. I många kommuner kommer de mindre privatföretagen att vara utslagna redan på förhand. Det paradoxala är, fru talman, att den lokale småföretagaren med sina skattepengar ju faktiskt är med och betalar den kommunala verksamhet som konkurrerar ut honom. Ibland har det sagts att kommunala bolag behövs för samverkan mellan olika kommuner eller mellan en kommun och externa aktörer men det är fel. Samverkan mellan olika kommuner går alldeles utmärkt att ordna inom ramen för reglerna om kommunalförbund. I den mån privata företag behöver utnyttjas för kommunal produktion av varor och tjänster finns det andra möjligheter till arrangemang, t.ex. entreprenader eller olika former av s.k. kundvalsmodeller. Det nuvarande regelverket räcker inte till för att hindra att kommuner och landsting ger sin in på affärsmässig verksamhet som inte ligger inom ramen för vad som kan anses vara en naturlig kommunal uppgift. Det är därför angeläget att det görs en översyn av kommunallagen i syfte att hindra tillkomsten av nya kommunala bolag och främja avvecklingen av redan befintliga bolag. Riksdagen bör begära att regeringen lägger fram ett förslag till sådana ändringar i kommunallagen som syftar till att minska omfattningen av näringsverksamheten i kommuner och landsting. Denna mening framförs i reservation nr 1. I reservation nr 2 framförs förslaget att reglerna i kommunallagen för laglighetsprövning bör ändras så att det blir möjligt för förvaltningsdomstolarna att pröva kompetensenligheten i sådan verksamhet som kommunala företag bedriver och lagligheten av beslut som fattats av kommunala bolag. Förslaget om införande av ett straffrättsligt sanktionssystem som finns i reservation nr 3 är en naturlig följd av förslaget om utökade möjligheter till laglighetsprövning. Reservation nr 4 framför bl.a. uppfattningen att kommunerna bör ägna sig åt sina kärnuppgifter och undvika affärsverksamhet. All kommunal verksamhet som inte utgör myndighetsutövning bör utsättas för konkurrens för att den skall bli mer effektiv. Kommunerna bör därför upphandla alla varor och tjänster som inte har samband med myndighetsutövning. Även upphandling av verksamhet i egen regi bör därvid omfattas. Upphandlingar bör inte heller få avbrytas utan affärsmässiga skäl. Det nyinrättade Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor eller ett partssammansatt prövningsorgan bör ges i uppgift att belysa frågan om kommunernas affärsverksamhet och att skapa bättre och tydligare gränser för offentlig verksamhet. Detta förslag finns angivet i reservation nr 5. Reservation nr 6 med rubriken Kommunala tillsynsorgan anger att det behövs ytterligare förbättringar för att förhindra sammanblandning av kommunal tillsyn och näringsverksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Det pratas väldigt mycket om de kommunala kärnverksamheterna. Vi har alla hört ramsan vård, skola och omsorg. Det är ju det som de kommunala pengarna skall gå till och det är det som kommunerna skall ägna sig åt. Själv tycker jag att en och annan gatlykta och snöröjning också kan höra dit. Folk skall kunna få bygglov. Man skall kunna få köttfärsen kontrollerad i butiken. Men Sveriges kommuner ägnar sig också åt städfirmor, gym, skeppsmäkleri, plåtslageri, butiker, busscharter, budbilar, körkortsutbildning, snöskottning, konsultverksamhet, asfaltering, badhus, sekreterarservice, inkassoverksamhet, parkeringsverksamhet, flygplatser, skidliftar, stugbyar, teater, hamnar, mässor, hotell, restauranger, auktionsverk, symfoniorkestrar osv. Listan över vad man i kommunerna ägnar sig åt kan göras oerhört lång men det är inte det som människor tror när politikerna vitt och brett hörs tala om de kommunala kärnverksamheterna. Bland alla dessa bolag finns det många som är rena rama skräckverksamheterna för dem som tycker att äldreomsorg för våra gamla och förskola för våra barn är viktiga saker. Vi har alla läst om hur Pitebuss lagt anbud runtom i kommunerna. Anbuden var så bra att man fick uppdragen men det kostade väldigt mycket av pitebornas pengar att gå in och täcka förlusterna. Vi har också alla sett konsekvenserna för människorna i Haninge av de otroliga utgifter som man drog på sig i bostadsbolagen där. De kommunala bolagen konkurrerar osunt. De konkurrerar ut vanliga småföretag och hindrar människor från att få en vettig försörjning. De hindrar kärnverksamheterna och stjäl pengar från det som är kommunernas viktiga verksamheter. Bolagsförespråkarna säger då att man tjänar pengar på de här kommunala bolagen. Nej, det gör man inte! De kommunala bolagen är en mycket dålig affär. Dels finns det väldigt många bolag som går med stora underskott och som får anslag från sina kommuner eller som har underskott i driften. Det handlar om miljardbelopp. Dels är det så att de bolag som faktiskt går med överskott har en väldigt dålig avkastning. Det skulle ha varit bättre om kommunerna i genomsnitt hade satt in sina pengar på bankbok. Då hade man fått en bättre avkastning. De kommunala bolagen är principiellt en dålig affär, ja, helt förkastliga. Skattebetalarnas pengar är inte riskvilligt kapital som lokala partipampar skall leka företagsledare med. Vad vi i Folkpartiet kanske ser som det allra viktigaste argumentet/den allra viktigaste orsaken till att inte ha kommunala bolag är demokratifrågorna. Kommunen är till för att hantera gemensamma angelägenheter såsom skola, äldreomsorg, gatubelysning osv. Aktiebolag är till för att samla riskvilligt kapital i en entreprenöriell verksamhet. Det här är två helt väsensskilda saker. Kulturen i bolag är, som Jerry Martinger nämnde, en helt annan. Vad som händer är ju att kommunala pampar tar med sig vad de tror är näringslivets kultur, och kanske vissa avarter av näringslivets kultur, in i de verksamheterna. Nästan alla exempel vi har på gravt missbruk av pengar, fallskärmar och arvoden och på rent brottslig verksamhet finns i de kommunala bolagen. Det är naturligtvis inte en slump. Det handlar om insyn och om hur man ser på beslutsgången. I den kommunala demokratin har man stora möjligheter till insyn. Man fattar väl underbyggda beslut, i alla fall oftast. Vem som helst kan i efterhand eller under ärendets gång gå in och granska och följa med och även kräva att de som tar besluten också förklarar sig. I bolagen fungerar det inte så. De ändringar som har skett när det gäller offentlighetsprincipen fyller inte alls sin funktion tillräckligt. Den kommunala bolagiseringen har på ett allmänt sätt frätt på politikens förmåga. Öppenhet och insyn minskar när kommunal verksamhet läggs på bolag. Vi ser också hur de förtroendevalda förvandlas till bolagspampar och försöker föra över även de här kulturerna in i kommunalpolitiken. Bolagskulturen är alltså något som verkligen skadar demokratin. Vi har ett mycket stort problem med folk som anser att politiker är människor som är värda att föraktas och som inte förstår människors vardag. Om inte politikerna tar de demokratiska spelreglerna på allvar, varför skulle då medborgarna göra det? Mot den bakgrunden framstår det nu som helt absurt att socialdemokraterna har lagt fram ytterligare ett lagförslag i raden av förslag - i stället för att avveckla bolagen tvingas kommunerna att fortsätta. Det gäller då bostadsbolagen. Har ni ingenting lärt av det som hänt under de senaste åren? Vi har ju just haft en debatt här om kommunal revision. Även där får man intrycket att ni har lärt väldigt lite. Vi har uppenbarligen helt olika syn på bolagsverksamheten. Fru talman! Vi folkpartister vill rensa upp i bolagsträsket. Vi vill ha en avvecklingsplan för befintliga bolag. Vi vill ha en ändring i kommunallagen som gör att nya bolag hindras och att avvecklingen av befintliga bolag främjas. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas 15 motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill börja med att yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet. Motionerna rör frågor om omfattningen av kommunal affärsverksamhet och formen för en sådan verksamhet, laglighetsprövning och sanktionssystem, upphandlings och konkurrenslagstiftning, tillsynsorgan samt uppgifter för ett råd för konkurrensfrågor. Två motioner anknyter också till den kommunala ekonomin och till det kommunala självstyret. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att ägna mig åt att kommentera varje motion, men däremot i någon mån åt att kommentera reservationerna. När det gäller kommunal näringsverksamhet har liknande motioner tidigare behandlats av riksdagen. Då, liksom nu, sträckte sig yrkandena över en bred och vid skala. Dock handlar övervägande delen om omfattningen av kommunal näringsverksamhet och driftsformen för denna, dvs. bolagsform eller nämndform. Vad gäller begränsningar av kommunal affärsverksamhet vidhåller utskottsmajoriteten tidigare ställningstaganden, dvs. att det inte finns skäl att begränsa eller förbjuda kommunala företag. Däremot finns det en uttalad viljeinriktning att i mesta möjliga mån driva kommunal verksamhet i nämndform. Det kan dock finnas skäl att bedriva viss verksamhet även i bolagsform. Jag vill påminna om att de kommunala bolagen bedriver verksamhet främst inom olika tekniska områden, t.ex. el-, vatten-, värme-, fastighetsoch uthyrningsverksamhet. Detta med hårfrisörskeverksamhet, plåtslageri och annat som togs upp här i talarstolen tillhör nog snarare undantagen. Det kan också hända att det är någon sorts projektverksamhet som man bedriver ute i kommunerna. Principen för den kommunala näringsverksamheten går ut på att tillhandahålla tjänster och nyttigheter för kommunmedborgarna. Den skall också drivas utan vinstintresse, precis som har sagts här tidigare. Verksamhetens förutsättningar och den samlade kommunala nyttan bör var utgångspunkten för organisationsformen. Här finns alltså inte skäl till eller behov av några ytterligare regeländringar i kommunallagen beträffande kommunal näringsverksamhet. Laglighetsprövning av kommunal näringsverksamhet tas också upp i flera motioner. Bedömningen huruvida en verksamhet ligger inom den kommunala kompetensen är ju primärt en styrelsefråga. Här handlar det om tilltro till de styrelseledamöter som är demokratiskt valda och satta till att sköta den uppgiften. Här har också ägaren möjlighet att agera genom att det finns ombud valda av fullmäktige på deras bolagsstämmor. Är det då så att man ser att verksamheten inte uppfyller de formella kraven finns det alltså möjlighet att påverka detta genom att agera dels i styrelsen, dels utifrån ett ägarintresse. Detta fungerar ju i de allra flesta fallen mycket bra. Det ligger också i linje med bolagsformens principer vad gäller styrning av verksamhet och vad gäller ansvarsfördelning. Detta gäller också frågan om domstolsprövning av kommunalt stöd, som tas upp i två motioner. Även i fråga om sanktionssystem hänvisas till vad som har framförts i fråga om laglighetsprövning. Den kommunala verksamhetens förhållande till upphandlings och konkurrenslagstiftning tas också upp i en motion. Vad gäller upphandling bör man enligt utskottets mening avvakta den pågående utredningen om vissa frågor angående offentlig upphandling. Konkurrensfrågor belyses inom verksamheten för Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat verksamhet. I två motioner efterlyses vidare ett särskilt råd med företrädare för stat och näringsliv för behandling av vissa konkurrensfrågor. Även i detta fall vill utskottsmajoriteten hänvisa till Rådet för konkurrens på lika villkor och anser att rådets erfarenheter bör avvaktas. Jag skall inte vara längre än så. Med detta anser jag mig ha kommenterat de flesta av de reservationer som har lämnats under behandlingen av betänkandet. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Som framgår av utskottsbetänkandet har socialdemokraterna och deras stödpartier inte sett någon anledning till att ompröva sin inställning. Jag tycker att det är beklagligt. Man vidhåller sitt tidigare ställningstagande, och det finns inga skäl att ompröva det. Jag skulle därför vilja fråga Kerstin Kristiansson om hon inte har tagit något intryck av alla de skandaler, både ekonomiska och demokratiska, som har avslöjats, oftast inte av revisorerna utan av grävande journalister och andra under de senare åren. Finns det ingenting i hela det händelseförloppet som kan få er att tycka att det ligger någonting i det vi säger? Jag skulle vilja välkomna Kerstin Kristiansson ut i verkligheten i kommunerna för att se att det faktiskt inte alls är några enstaka undantag att man bedriver all möjlig annan verksamhet än energibolag och bostadsbolag. Jag kan ge ett konkret exempel. I min hemkommun Botkyrka har man just startat ett bolag som är till för att hjälpa vanliga människor att starta privata företag. Samtidigt ligger man ganska högt upp i ligan som visar andelen andra bolag som man bedriver. Däremot har man sålt sitt elbolag. I och med avregleringen av elmarknaden finns inte längre de skäl som förut fanns, nämligen att kommunerna skulle bedriva sin verksamhet när det gäller energiförsörjningen i ett kommunalt bolag. Jag skulle verkligen vilja fråga Kerstin Kristiansson om det inte finns någonting som har skett som kan få er att tycka att det ligger någonting i det vi säger. Anser Kerstin Kristiansson verkligen fortfarande att det är ett undantag att man bedriver allsköns annan verksamhet än bostadsbolag och energibolag?
Fru talman! Välkomna mig gärna ut i verkligheten. Det är nämligen så att jag är kommunfullmäktigeordförande hemmavid och lokal ordförande för mitt parti i min hemkommun. Jag finns ofta ute i verkligheten. Jag ser verkligheten slå emot mig oerhört ofta. Jag pratar med människor ute i min lokala verksamhet. Jag är inte helt borta från den. Jag vet att det i alla fall inte i mitt hemlän eller i grannlänen bedrivs någon damfrisörskeverksamhet och annat i syfte att konkurrera. Däremot, och det sade Karin Pilsäter själv, bedrivs det verksamhet i syfte att lära sig hur man kan anpassa sig till ett småföretagarklimat, dvs. för att få ut människor på arbetsmarknaden. Möjligtvis är det på det viset. Sedan talar Karin Pilsäter om att lära sig av alla misstag genom åren. Jag försvarar inte det som inte är tillbörligt. Däremot får man inte generalisera, och det tycker jag faktiskt att Karin Pilsäter gör i det här fallet. Hon generaliserar och talade från talarstolen om alla kommunala pampar, bolagspampar och bolagsträsket. Det är förödande om sådana saker skulle komma från den här kammaren. Det föder bara ett politikerförakt. Det föder bara tanken att alla som finns i politisk verksamhet är mer eller mindre kriminella. Så är ju inte fallet. Detta är undantagen, och det tycker jag att vi bör understryka från den här talarstolen.
Fru talman! Jag måste be om ursäkt för att jag inte känner till vilken kommun Kerstin Kristiansson kommer ifrån. Men jag var personligen på besök i Skellefteå, och jag förmodar att det ligger relativt nära. Där talade jag med en småföretagare som just hade blivit tvungen att stänga sin privata solarie och gymverksamhet därför att kommunen startat en konkurrerande likadan verksamhet. Och det var inte i någon projektform eller i syfte att man skulle lära sig någonting om hur man bedrev gym, utan det var för att man tyckte att det var bättre att kommunen bedrev den verksamheten. Jag skulle kunna räkna upp många andra exempel. Det finns 1 500 bolag, och även om de inte finns i Kerstin Kristianssons kommun så finns de i kommunerna runtomkring och i hela Sverige. Jag vill återigen poängtera att vi måste kunna dra lärdom av det som varit. Jag tror att det värsta politikerföraktet uppstår när vi inte låtsas om de problem som finns. Nästan alla exempel där enskilda kommunpolitiker har gått över styr och gjort sig till dåliga representanter för medborgarna och för alla andra hederliga, duktiga och hårt arbetande fritids och heltidspolitiker kommer från verksamheter inom de kommunala bolagen. Man måste kunna se att det inte är en slump. Det måste vara så att det finns en systematik i att problemen med brist på insyn och brist på respekt för hur man skall sköta sitt politiska arbete har ett samband med bolagsverksamheten. Det är därför jag undrar om ni ingenting har lärt när ni nu, i stället för att vilja begränsa bolagsverksamheten, gång på gång kommer med olika förslag som skall hindra kommunerna från att släppa bolagsverksamheterna och koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Jag vill verkligen poängtera att när en kommun startar ett företag för att bedriva den typ av verksamhet som t.ex. ALMI, NUTEK och arbetsförmedlingen har till uppgift att driva, tycker jag inte att det är något positivt. För mig är det ett tecken på att någonting är väldig snett och att kommunen lägger ned sina resurser och sin energi på helt fel frågor. Jag skulle verkligen uppskatta om man från majoritetens sida kunde hålla med om det och i stället värnade den viktiga kärnverksamheten.
Fru talman! Visst skall mesta möjliga verksamhet drivas i nämndsform. Det har jag försökt att förklara i mitt anförande och sagt också i replikskiftet. Däremot lämpar sig vissa verksamheter för bolagsformen. Samtidigt är det så att det finns en grundidé bakom all offentlig verksamhet, nämligen den att man skall tillgodose människor inom området på de nyttigheter som de är beroende av under olika skeden av livet. Det är en väldigt vacker grundidé, som jag är bärare av. Måhända är det så att Karin Pilsäter inte är bärare av densamma. Då måste vi också se varför det finns kommunal verksamhet oavsett om den bedrivs i nämndsform eller i bolagsform. Grundidén är fortfarande densamma. Låt oss då inte säga generellt att detta är någonting där fiffel och båg förekommer och i talarstolen kalla seriöst arbetande kommunalpolitiker för kommunalpampar och kommunalpolitiker valda i bolagen för bolagspampar och bolagsträsket. Detta är förödande för demokratin. Det vill jag understryka.

Fru talman! En del av de verksamheter som räknades upp i början av debatten sade Kerstin Kristiansson tillhörde undantagen. Låt oss ta blomsterförsäljning som ett exempel. I Klintehamn på Gotland har Gotlands kommun drivit en blomsteraffär och konkurrerat med de privata blomsterhandlarna på orten. En av de privata, Klinte Handelsträdgård, med tre anställda hade verkligen stora problem häromåret för att hålla jämna steg med den kommunala blomförsäljningen. Den prislista som den kommunala blomsterhandeln hade till jul visar att det var helt förödande priser för de privata små blomsterhandlarna på orten. Man kunde köpa en stor begonia för 20 Det fanns inte en chans för den privata blomsterhandlaren på orten. Nu klarade sig den privata blomsterhandlaren till slut på något sätt, därför att kommunen ändå insåg vad man höll på med. Kristiansson: Vad tycker Kerstin Kristiansson om en sådan sak som att Gotlands kommun säljer blommor på det här sättet och konkurrerar med de privata företagen på orten? Jag skulle vilja höra Kerstin Kristianssons uppfattning om det.
Fru talman! Nu kan jag naturligtvis inte uttala mig om Gotland och förhållandena där, lika lite som man tidigare kunde diskutera min hemkommun. Sverige är ett avlångt land. Det är helt otroligt att man kan tro att min hemkommun ligger nära Skellefteå när 65 mil finns mellan. Jag kan inte de lokala förhållandena, men jag kan uttala mig lite generellt. Det är olyckligt - där är jag samstämmig med Jerry Martinger - om man skall konkurrera med privat verksamhet. Så skall det naturligtvis inte vara. Men det åligger också ett ansvar på de lokala politikerna att se till att icke så sker. Jag har själv varit verksamt kommunalråd i min hemkommun och sett till att aldrig kommunal verksamhet konkurrerar med den privata, för då går samhällsmedel in på två ställen. Det har också påpekats här tidigare. Dessbättre har man, som Jerry Martinger sade, tillrättalagt det. Man upptäckte det från kommunens sida och tillrättalade det. Den privata lyckades överleva den kommunala, om jag förstod det rätt.
Fru talman! Det borde inte vara så att kommunen över huvud taget gav sig in på den här verksamheten som man gjorde. Jag skall bara säga att jag egentligen är ganska nöjd med det svar som Kerstin Kristiansson nu gav. Hon sade faktiskt att det naturligtvis inte skall vara så att kommunen skall konkurrera med privat verksamhet på detta sätt. Det är precis vad vi har sagt i våra reservationer. Så jag har faktiskt inte mer att tillföra i dag.
Fru talman! Jerry Martinger uttalar sig väldigt generellt och svepande. Han tar fram ett exempel om en blomsterhandlare på Gotland. Naturligtvis skall inte kommunen bedriva blomsterhandel som dessutom konkurrerar med den private. Där är vi helt överens. Men sedan kan man svepa i väldigt generella ordalag och tala om att näringsverksamhet över huvud taget inte skall bedrivas i offentlig regi. Där har vi delade meningar. Det tycker däremot jag att man skall göra för att tillförsäkra människor olika nyttigheter i olika skeden av livet.

Fru talman! Jag har varit kommunalpolitiskt aktiv i snart ett tiotal år - för övrigt i samma kommun som Karin Pilsäter, Botkyrka - och haft anledning att någon gång emellanåt ägna en tanke eller två åt moderat kommunalpolitik, eller rättare sagt moderat politik i förhållande till kommunerna. Dess konsekvens och inre logik är inte alltid helt uppenbar. I vissa sammanhang, närmare bestämt när det handlar om att bekämpa det kommunala skatteutjämningssystemet, försvarar moderaterna den kommunala självstyrelsen som vore den en helig relik hotad av hedniska härskaror. "Bort med tassarna från våra skatteintäkter i Täby, Vellinge och Danderyd! Vi skall inte behöva dela med oss om vi inte vill. Och det vill vi inte!" Den kommunala självstyrelsens vackra princip får här tjäna som det fikonlöv som nödtorftigt skall dölja den gamla vanliga klassegoismen. När det gäller att driva företag däremot gäller inte den kommunala självstyrelsens principer längre. Då kräver man lagstiftning som förbjuder kommunerna att driva bolag. Det skall nämligen bara privata aktieägare få göra. Medborgare sammanslutna i en kommun skall inte få inkräkta på vinstmarginalerna. Det är nämligen så orättvist, säger moderaterna. Kommunerna har skattepengar och kan subventionera sina företag och på det sättet konkurrera ut den lille enskilde solarieägaren eller blomsterhandlaren. Nåväl, det är något som i alla fall liknar ett argument. Men hur konsekventa är moderaterna? Det finns som bekant stora, rika privata aktieägare också. Familjen Wallenberg och Investor skulle, om man ville, med sitt kapital i ryggen kunna konkurrera ut vilken småföretagare som helst. Skall vi kanske, i den fria konkurrensens intresse, förbjuda stora privata aktieägare att driva företag? Det vore i och för sig ett intressant förslag ur andra aspekter, men något säger mig att moderaterna inte är beredda att gå så långt i sitt försvar för småföretagsamheten. Även om moderaterna kraftigt överdriver den konkurrenssnedvridning som kommunala bolag påstås göra sig skyldiga till - konkurrenslagen gäller för övrigt även kommunala bolag - är det onekligen sant att kommunala bolag ibland innebär ingrepp i den s.k. fria konkurrensen. Ta t.ex. de kommunalt ägda, allmännyttiga bostadsföretagen. De spelade i synnerhet under 60 och 70-talen en stor och positiv roll för att höja bostadsstandarden, hålla tillbaka hyrorna och bygga bort bostadsbrist och trångboddhet. Det kunde allmännyttan göra därför att man hade starka ägare utan profitintressen, dvs. kommunerna, därför att skattebetalarna via staten subventionerade ned räntekostnaderna och därför att bruksvärdesprincipen upphävde marknadens fria konkurrens när det gällde hyressättningen. Det är bara att beklaga att allmännyttans ställning har försvagats kraftigt på senare år. Vi får väl hoppas att den översyn av allmännyttans ställning som nu skall ske leder fram till en vändning och att vi under tiden lyckas förhindra att borgerligt styrda kommuner säljer ut de kommunala bostadsföretagen. Fru talman! Jag är medveten om att vi nu inte skall diskutera bostadspolitik, men min poäng är denna: Kommunala bolag är ofta till nytta för medborgarna, och de kan vara till nytta för medborgarna just därför att de i viss mening upphäver eller begränsar den fria konkurrensen. Både Martinger och Pilsäter har tagit upp ett annat argument. Man påpekar att insynen i de kommunala bolagen fortfarande är mindre än i kommunal förvaltning. Man säger att fiffelkultur från det privata näringslivet importeras i de kommunala bolagen. Detta är eller kan vara ett problem, och det är mycket möjligt att vi skall stärka insynen och den demokratiska kontrollen över de kommunala bolagen ytterligare, men vilken är Moderaternas och Folkpartiets lösning? Att badhuset i fortsättningen skall drivas i förvaltningsform eller att bostadsföretaget skall övergå till att bli kommunal förvaltning? Nej, självfallet inte. Moderaterna och Folkpartiet vill sälja ut de kommunala bolagen eller lägga ut verksamheten på entreprenad till privata bolag, där insyn och demokratisk kontroll är näst intill noll och där fiffel och bågkulturen, i varje fall enligt Pilsäter, grasserar. Moderaternas politik är på ytan ett försvar av den fria konkurrensens principer men handlar i grund och botten om en enda sak. Den handlar om att begränsa den offentliga sektorn, om att begränsa den sfär av samhället där det råder demokrati. Fru talman! Den politiken måste med bestämdhet avvisas. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under samtliga moment.
Fru talman! Det talas här väldigt mycket om att de kommunala bolagen i alla lägen skulle bedriva en verksamhet som är i kommuninvånarnas intressen. Det kan också i många fall vara så att de driver verksamhet som bör vara kommunalt driven. Mats Einarsson! Vi förordar från Folkpartiet då inte att allting skall säljas ut eller läggas ned, utan att det som skall vara i kommunal drift i första hand skall återföras till kommunal förvaltning. T.ex. kan en simhall, om den skall vara kommunalt ägd, vilket den förmodligen i många fall skall vara, också skötas inom ramen för en fritidsförvaltning och inte alls av något kommunalt bolag. Det är ett alldeles utmärkt sätt. Det finns ren näringsverksamhet som i och för sig kan vara angelägen för många medborgare men som det inte finns någon speciell orsak för just kommunen att driva, t.ex. ett gym. Det är många som tycker om att gå på gym, men det finns ingen anledning för kommunen att driva ett sådant. Lika lite finns det anledning för kommunen att driva en mataffär, även om den sysslar med sådant som är bland det mest angelägna för de flesta människor. Det finns såvitt jag känner till inte någon kommunal mataffär, och en sådan måste väl ändå tillgodose ett mycket mer basalt behov än t.ex. av att sola sig. Olika aktörer är olika bra på vissa saker. Mats Einarsson sade att jag menade att det finns en fiffel och bågkultur i näringslivet. Nej, det kan finnas enstaka exempel på det eller sådant som drar åt det hållet. Man plockar in de värsta avarterna inom det privata näringlivet som om det vore någonting självklart. Men det finns en grundläggande skillnad, och jag skulle vilja höra hur Mats Einarsson ser på den skillnaden. I privata företag spelar man med aktieägarnas pengar medan man i kommunala bolag spelar med kommuninvånarnas skattepengar. Det är enligt min uppfattning två helt olika sorters pengar. Jag skulle vilja veta hur Mats Einarsson ser på skillnaden mellan aktieägares pengar och kommuninvånares skattepengar.
Fru talman! Det finns säkert flera principiella skillnader, men jag vill peka på åtminstone två av dem. Den ena gäller det som Karin Pilsäter tog upp om aktieägarnas pengar kontra kommuninvånarnas pengar. Den andra gäller syftet med verksamheten, om syftet är att generera största möjliga profit eller att tillhandahålla en tjänst i en viss verksamhet. Där finns en principiell skillnad. Jag vet inte riktigt vart Karin Pilsäter vill komma, men visst är kommunala bolag i en viss mening gynnade framför privata bolag i det att de har skattefinansieringsmöjligheter. Därför kan man säga att det i viss mening är orättvist. Nåväl, jag har inga problem med det. Det avgörande är vad som är till nytta för kommuninvånarna. Jag tror att kommunala bolag många gånger - icke alltid - är till nytta för kommuninvånarna. Vi kan nog också vara överens om att det i många kommuner har gått till överdrift med bolagisering av sådant som med fördel skulle ha stannat kvar i förvaltningsform. Det skall erkännas att det i det avseendet kanske framför allt är moderaterna som har varit pådrivande, kanske inte Folkpartiet. Som jag ser det har syftet varit att skapa förutsättningar för en privatisering i nästa steg.
Fru talman! Jag tyckte inte att jag fick något svar på vad det är för skillnad mellan att bedriva bolagsverksamhet och riskera skattebetalarnas pengar kontra att riskera aktieägarnas pengar. För vår del är det en oerhört stor skillnad. Man kan bedriva ren näringsverksamhet som inte har med de kommunala kärnuppgifterna att göra. När ett kommunalt företag bjuder under och konkurrerar ut andra för att få ett uppdrag gäller det dina och mina skattepengar. Vi kan då inte välja utan är tvungna att betala, och det leder kanske till att våra ungar får en sämre skola. Mats nämnde tidigare, bjuder under och konkurrerar ut, får de som har köpt aktier i det företaget bedöma om de vill ha kvar aktierna eller inte. De kan välja att gå ur, men vi kan inte välja att gå ut ur kommunen om vi inte vill att kommunen använder våra pengar till att subventionera viss typ av verksamhet som inte har med det kommunala att göra. För oss är det en väldigt tydlig skillnad. En annan tydlig skillnad är att det aldrig går att få samma insyn. Själva meningen med bolagsformen är ju just att verksamheten skall kunna bedrivas affärsmässigt och inte medge samma insyn. Om det går att skapa likvärdiga villkor för medborgarna mellan förvaltningsverksamhet och bolagsverksamhet, har ju hela poängen med bolagsverksamheten fallit. Av det skälet kan den lika gärna återgå i förvaltningsform. Jag tycker alltså att Mats Einarsson och andra i Vänsterpartiet borde gå hem och tänka över ett varv till vad kommunerna egentligen borde ägna sig åt för typ av verksamhet.
Fru talman! Folkpartiet blandar här på ett lite försåtligt sätt samman två diskussioner. Den ena diskussionen gäller vilken som är den bästa formen för en viss verksamhet i kommunen, förvaltningsform eller bolagsform. Det kan ofta vara så att vi är överens med Folkpartiet om att det kan vara bättre med förvaltningsform än med bolagsform. Men den diskussionen får föras i vanlig demokratisk ordning i respektive kommun. Jag är inte så fundamentalistisk att jag säger att kommunala bolag aldrig är en lämplig form. Det finns ibland skäl att ha verksamheten i bolagsform. Den andra diskussionen drivs framför allt av Moderaterna, och Folkpartiet hänger kanske tyvärr lite obetänksamt på. Den går ut på att förhindra kommunerna från att bedriva viss verksamhet i bolagsform i syfte att få den verksamheten utlagd på den privata sidan i stället - dvs. att skapa nya marknader för privata bolag. Det är en annan typ av diskussion. Den linje som Moderaterna här driver och som jag framför allt har polemiserat mot är något annat än diskussionen om vad som är den bästa formen för att bedriva olika verksamheter i kommunen.

Fru talman!

Jag ställer mig bakom samtliga reservationer och särskilda yttranden, men jag yrkar bara bifall till en enda reservation, nr 2. Fru talman! Låt mig här i kammaren få lyfta fram några uppfattningar som utmynnat i olika reservationer från oss moderater. Regeringen anser att den organiserade brottsligheten hör till de områden som polisen skall prioritera i sin brottsbekämpande verksamhet. Det instämmer vi moderater i, men vi efterfrågar en utökad användning av kriminalunderrättelseverksamhet i syfte att komma åt internationella smugglarligor. Man kan konstatera att höga skatter på alkohol och tobak har medfört att Sverige är ett intressant land att smuggla varor till, eftersom det finns en stor kundkrets här. Även stora mängder narkotika smugglas in i vårt land. Ett annat allvarligt och dessutom svårbemästrat problem är förekomsten av penningtvätt. Inom detta område föreslår regeringen en del åtgärder som vi moderater kan ställa oss bakom. Det gäller bl.a. att i brottsbalken införa ett särskilt brott, s.k. penningtvätthäleri, samt att det straffbara området utvidgas till att även omfatta sådan penningtvätt som kan följa på skatte och tullbrott som innebär att skatt, tull eller annan avgift undandras staten. Däremot kan vi moderater inte ställa oss bakom regeringsförslaget som uppmjukad sekretess för uppgiftsskyldiga företag. Givetvis kan regeringens förslag kanske verka lockande av effektivitetsskäl, men vad händer med den personliga integriteten? Regeringen har inte på något sätt redovisat sin uppfattning vad gäller integritetshänsyn. Därför kan vi moderater inte acceptera förslaget. Det är mot den bakgrunden som vi vill uppmana regeringen att nu ta ett samlat grepp om integritetsfrågorna kontra kraven på effektivitet i brottsbekämpningen. Fru talman! När jag ändå är inne på integritetsfrågorna vill jag passa på att framföra några synpunkter angående en miljöpartists motion som handlar om att polisen i förebyggande arbete vill registrera veganer bara för att de är veganer. När vi förra året behandlade betänkandet Polisens register motsatte vi oss förslaget att låta polisen lagra och behandla personuppgifter i datoriserade underrättelseregister utan att ha någon grad av brottsmisstanke mot en person. En del motioner som behandlas i dag tar upp frågor som berör polisens arbetstider, arbetssituation, antalet poliser i landet samt New York-modellen. Att dessa frågor står i fokus är inte konstigt efter de besparingar som gjorts inom polisväsendet under flera år. Ett tusental 58-åriga poliser erbjöds förtida pensionsuttag. Nästan lika många civilanställda försvann från verksamheten. Utskottet blev informerat både i Göteborg och i går när vi besökte Polismyndigheten i Stockholms län att man borde ha nöjt sig med knappt hälften av uppsägningarna, eftersom man lider brist på civilanställda i verksamheten. Hur tänker ni socialdemokrater hantera detta problem inom snar framtid? Dessutom har vi förlorat 800 poliser i och med det tvååriga intagningsstoppet till Polishögskolan. Vi moderater har i våra motioner pekat på olika åtgärder som bör vidtas: · För det första måste polisväsendet för att snabbt frigöra poliser till renodlat polisarbete ges möjlighet att snarast återanställa civil personal. · För det andra är det angeläget att regeringen stimulerar utvecklingen av ensamtjänstgöring av poliser i högre grad. · För det tredje borde regeringen överväga om man inte borde använda sig av beredskapspolisen i större utsträckning än vad som görs i dag. · För det fjärde skulle man kanske ta upp en diskussion om att inrätta kommunala ordningsvakter. Dessa kommunala ordningsvakter skulle kunna fungera som trygghetspersoner och finnas synliga på platser och tider där och när människor vistas ute. · För det femte måste man öka elevintagningarna till Polishögskolan. Det är bara vi politiker som kan och måste se till att polisen har tillräckligt mer resurser få att människor kan känna sig trygga i samhället. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att för all brottslighet som går att förebygga eller stoppas i tid tror jag att New York-polisens arbetsmetoder borde genomföras i hela landet. Vi ser vad Eskilstunaprojektet åstadkom. När vi i går besökte Stockholmspolisen fick vi dessutom höra vilka resultat de uppnådde med sitt riktade projekt under åtta veckor, något som nu har lett till att de fortsätter under veckosluten. När det gäller New York-modellen kan man ju konstatera att brottsligheten för sjunde året i rad har sjunkit i USA. Att slå till vid småbrott är oerhört viktigt för de unga. Det ger en varningssignal både till den som gjort något och till den som kanske har tankarna att begå ett brott. Oftast brukar man lära av sina misstag, om man får veta det i tid.

Fru talman! Jag skall om en liten stund beröra betänkande JuU:21 om polisfrågor och arbetstider. Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1. I övrigt ställer vi oss bakom våra reservationer och det särskilda yttrandet. Som vi hörde här av Maud Ekendahl handlar detta betänkande om polisfrågor. Jag skulle vilja stanna en liten stund just vid polisens arbetstider, som vi också har ett yrkande om i det här betänkandet. Under ett antal år har resurserna för polisens verksamhet knappats in. Effektiviseringar och omorganisationer har kännetecknat en stor del av polisverksamheten. Uppsägning av ett alltför stort antal civilanställda ledde till att många av våra kvalificerade poliser i stället för att utöva operativ arbete ute på fältet hamnade på polisstationerna med högar av pappersarbete som skulle utföras. Människor ute i samhället, de vanliga samhällsmedborgarna, blev irriterade när polisen inte fanns på plats där brotten begicks. Det är i varje fall inte polisernas fel. Det är snarare beslutsfattarna som har fattat för snabba beslut utan att vara riktigt klara över vilka konsekvenser det för med sig. I går när vi besökte City polismästardistrikt sade just Gunno Gunnmo att då det gällde uppsägningen av de 500 civilanställda i Stockholms län har han i dag insett att det var för mycket och att han skulle vilja återanställa, eller anställa på nytt, 250 civilanställda. När det gäller polisens arbete skrev vi en motion under allmänna motionstiden som berörde frågan om vad polisen egentligen skall syssla med. Vi kristdemokrater menar att polisens uppgifter skall vara att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt utreda och beivra brott. Utskottet konstaterar att frågan om vad som skall vara uppgifter för polisen har uppmärksammats på flera håll, och man inväntar det inledda arbetet med syfte att åstadkomma en effektiv resursanvändning. Det vi kristdemokrater tycker är så oerhört viktigt är framför allt att polisen finns ute på fältet de tider då behoven är som störst. Fler poliser i tjänst på helger och kvällar skulle kunna minska våldsbrottsligheten. Därför tycker vi att det är helt naturligt att polisens arbetstider blir belysta, och det har också delvis skett genom den s.k. ROPA-gruppen, som i en rapport hösten 1998 har analyserat polisens arbetsuppgifter. I en hel del artiklar under hösten 1998, som flera av oss tog del av, framkom det tydligt att ganska mycket av polisens tid gick åt till annan verksamhet. Man kunde t.ex. få jaga bortsprungna hundar och hämta katter som sprungit in på ställen där de inte skulle vara. Det är sådan verksamhet som vaktpersonal eller civil personal skulle kunna sköta. Jag läste en intervju med en polisman i Dagens Nyheter den 15 september 1998, och han berättade: Service tar alltmer tid. En dag tillbringade jag sex timmar i bilen tillsammans med en berusad som ingen ville ta emot. Vi tycker att man då har förfelat tanken med det som en polisman skall arbeta med. I motion 1998/99:K297 föreslår vi att det skall skapas bättre förutsättningar för bevakningsföretagen att avgöra hur många ordningsvakter som skall finnas. Det skulle kunna leda till att fler ordningsvakter kan göra en del av de uppgifter som polisen i dag sysslar med. Vi anser även att det inte skall vara polisens uppgift att avgöra hur många ordningsvakter som skall finnas. På helgkvällar och helgnätter når antalet polisingripanden en toppnivå, och samtidigt är det då som minst antal poliser är i tjänst. Rikspolisstyrelsen uttryckte den 3 november 1998 kritik mot polisbrist och sade sig vara missnöjd med den dåliga helgbemanningen. Vi menar att vid schemaläggning måste hänsyn tas till regelbundenhet och anpassning till tider då erfarenhet och statistik visar att flest brott begås. Vi menar därför att genom en översyn av polisens arbetstidsavtal och schemaläggning kan kontinuitet och anpassning skapas. Fru talman! Dessutom får antalet poliser naturligtvis inte minska ytterligare. Men såvitt vi kan förstå kommer det att ske, genom det stora antalet pensionsavgångar den närmaste tiden. Vi vet att det i en första omgång antogs 68 nya elever till Polishögskolan, och i höstas var det ytterligare 185 elever som började sin utbildning. Men det här är inte tillräckligt. Jag skulle vilja höra om socialdemokraterna vet hur det kommer att gå till när vi skall försöka klara situationen med alla dessa pensionsavgångar. Vi vet att de civilanställda har haft stor betydelse för rättsväsendets sätt att fungera. Kristdemokraterna menar att civilanställd personal måste finnas i tillräcklig omfattning. Vi har därför i vårt budgetalternativ avsatt mer pengar för att bl.a. fler poliser och civilanställda skall kunna anställas. I vårt yttrande säger vi att det måste till mer resurser för att polismyndigheten skall kunna anställa fler civilanställda. Detta förstärktes ju bara under vårt studiebesök i går när vi hörde redovisningen av verksamheten. Vi har dessutom avsatt medel för den nationella insatsstyrkan, som också är en del av polisens verksamhet. Vi anser att den är oerhört angelägen. Samhället behöver en bra poliskår, som får arbeta under drägliga förhållanden och som har schemalagda arbetstider så att polisen kan finnas ute bland folk när den som bäst behövs.
Fru talman!

Man kan se övergripande synpunkter på polisväsendet. Det framkommer att några partier förespråkar New York-modellen.

Man kan titta på vissa saker som kan fungera också här, men jag tycker att det problemorienterade arbetssätt som vi har valt för närpolisen är det som skall utvecklas. Det ropas också på att fler ordningsvakter skall tas i bruk. Miljöpartiets åsikt är att vi måste vara väldigt försiktiga. Det är många problem med ordningsvakternas utbildning och kompetens, och det är inte så enkelt att man bara kan säga att denna kategori skall överta arbetsuppgifter. Vi skall i stället vara väldigt försiktiga och förändra den utbildning som finns i dag för ordningsvakter. Det är ett angeläget område. Vi ser också att vi har olika åsikter om hur resurserna används och om prioriteringsfrågor. Generellt tycker jag att det är oerhört viktigt att man lyssnar på de anställda i basen och att verksamheten inte styrs för mycket från toppen. Fru talman! Av alla de frågor som tas upp i betänkandet skall jag uppehålla vid följande: organisationsfrågor - det gäller polisens tillgänglighet - återanställning av civil personal, registrering i polisregister och evenemangskostnader. Jag yrkar också bifall till reservation 10 och 12. Miljöpartiets strävan är att fler polisstationer skall vara öppna dygnet runt samtliga dagar. Det skall för allmänheten vara självklart att man får hjälp på bemannande polisstationer, varifrån poliserna kan rycka ut i sitt ansvarsområde. De centrala kommunikationscentraler som byggts upp till höga kostnader motverkar idén bakom närpolisen och har inneburit alldeles för långa utryckningstider. Vid utryckning skall det finnas poliser som känner till både befolkningen i området och geografin, så att de snabbt kan vara på plats och göra en adekvat bedömning utifrån sin lokalkännedom. Vi anser alltså att den organisation som finns i dag innebär alldeles för stora enheter och alldeles för långa utryckningstider. Jag läste i förra veckan notiser i tidningen om att det hade förekommit två rån, efter vilka det hade tagit en timme för polisen att komma till platsen. Det ena rånet hade begåtts i Skåne, där det är väldigt korta avstånd, vid sidan om en polisstation som var stängd. På det sättet hade brottslingarna undkommit, och rånet hade kunnat ske i lugn och ro. Vi menar att sådant inte får ske. Det är något fel när det händer ideligen. Jag har påpekat det flera gånger tidigare, och det fortsätter att vara på detta vis. Det är faktisk inte så som det står i betänkandet, dvs. att de lokala myndigheterna själva skall bestämma i problemorienterad anda. Detta är påtryckt uppifrån. Alla län är organiserade på samma sätt. Det finns en stor kommunikationscentral i varje län och ett vakthavande befäl. Det fungerar inte. Det som står i betänkandet om att man kan ha olika modeller är inte alls sant. Då skulle det ju funnits olika modeller, för polismännen och poliskvinnorna ute i områdena säger att detta inte är tillfredsställande. Jag har inte hört någon som har tyckt att det är bra - varken allmänheten eller de enskilda poliserna. Därför är det mycket angeläget att detta ses över och ändras. Jag tror visserligen att det finns ett hårdnackat motstånd på grund av att stora kostnader har investerats i kommunikationscentralerna. Det har varit oerhört dyrt att bygga upp dessa, men trots det måste det hända någonting som gör att situationen blir hanterlig och att allmänheten får veta att polisen kommer efter en rimlig tid. Jag blir också bekymrad när Riksrevisionsverket i sin granskning av hinder för ett effektivt resursanvändande anger att man tycker att det är okej att det finns en kommunikationscentral plus ett vakthavande befäl i varje län. De tyckte att det inte finns några hinder för det, men Miljöpartiet anser alltså att det finns hinder för detta. Nu när BRÅ närmare skall studera närpolisen och hur det har blivit hoppas jag att man tar tag i just denna fråga, för den är ett orosmoment. Vad gäller återanställning av civil personal tror jag att vi alla i justitieutskottet är eniga om att det som skedde inte var bra. Med facit i hand kan vi säga att det inte blev bra. Det resonemang som föregick uppsägningarna gick ut på att man inte skulle ta polispersonal utan spara på administrativ personal när det var tvunget att spara. Men vi ser också hur viktigt det är att göra en konsekvensanalys. Naturligtvis måste dessa sysslor ändå skötas. Då får i stället de utbildade poliserna sköta uppgifterna. Det hade man kunnat förstå om man hade studerat effekterna av förslagen lite noggrannare. Tyvärr är det inte vi i justitieutskottet som skall göra alla dessa bedömningar. Det är inom myndigheten som man gör detta. Jag hoppas också att det rättas till. Det finns inga siffror tillgängliga på hur många som har återanställts totalt, men om man går efter de uppgifter som finns i Stockholm kan man se att det inte är många. Endast 15 av totalt 500 avskedade har återanställts. Det finns alltså fortfarande en stor obalans när det gäller hur arbetet sköts. Poliser sköter administrativa uppgifter. Vi har ingen reservation i detta ärende. Det står tydligt i betänkandet att man har sett problemet och att man inom den närmaste tiden kommer att göra förändringar så att det blir en vettig balans. En annan fråga gäller kostnaderna. Vad skall vi prioritera i polisväsendet? Det är en mycket iögonfallande kostnad vid stora idrottsevenemang och andra evenemang. Det är inte bara kostnader för poliser vid scenen eller i det område som evenemanget äger rum. Det är ju också stora kostnader för poliser utanför dessa områden. Polisen måste vara på plats när huliganer från England kommer från bussar och flygplan. Sedan måste det finnas poliser efter t.ex. en match. Det handlar om tävlingsinriktade moment där känslorna svallar och alkoholen flödar. Det måste till ett otroligt stort pådrag. Vi i Miljöpartiet och Folkpartiet, som är med på den här reservationen, vill att det här skall ses över. Det kan inte vara meningen att de resurser som den lokala polisen eller polisen i storstäderna har skall gå åt till detta, så att man senare inte kan planera sin verksamhet. Det måste vara totalt fel. Jag skall också ta upp en integritetsfråga när det gäller polisens register. När vi diskuterade att ändra polislagarna hade Miljöpartiet en reservation. Vi misstänkte och befarade att det här kunde utnyttjas av polisen på ett felaktigt sätt. Det aktuella ärendet gäller veganer vid en skola som massregistrerades av polisen endast därför att de åt vegankost. I betänkandet finns det ett långt utlägg om vilka möjligheter polisen har att registrera. Av den texten drar jag slutsatsen att polisen inte kan hantera uppgifter på det här sättet; polisen har inte någon laglig rätt till det. Men det är egentligen upp till JO att avgöra detta. När det gäller det här fallet kom det in tre anmälningar till JO. Man menade att polisen inte kan göra en massregistrering vid en skola på det här viset. Men JO vidtog ingen åtgärd. Man skrev bara: ingen åtgärd. Jag tycker att det är förfärligt att människor får ett sådant svar när de tycker att de har blivit fel behandlade. Vi i utskottet borde tillsammans kunna tolka det som att man inte kan göra så här. Men det görs ändå, och JO säger: ingen åtgärd. Det som vi misstänkte skulle ske kan tydligen ske. Och den som utsätts har inte så stora möjligheter att göra någonting åt det. Det måste ju vara fel. Med detta, fru talman, yrkar jag, som sagt, bifall till två reservationer.

Fru talman! Kia Andreasson tog upp två saker som jag skulle vilja fråga om, eftersom de berörde mitt anförande tidigare. En sak gäller ordningsvakter. Vi lägger fram ett förslag om kommunala ordningsvakter. De skall självfallet, Kia Andreasson, ha en gedigen utbildning. Annars skall vi inte ha några ordningsvakter alls. Jag försökte säga att vi, när det är en sådan polisbrist, måste hitta olika åtgärder som gör att vi kan uppnå trygghet för allmänheten. Därför ville jag kalla dessa ordningsvakter för trygghetspersoner. Kia Andersson talar hela tiden om polisbristen. Varför tillskjuter ni inte mera medel till polisväsendet? Mig veterligt har ni inte gjort det på många år. Hur skall ni då komma till rätta med polisbristen? Vi har ju ändå det problemet. Vi måste göra något. Jag tycker att det är bättre att komma med förslag än att bara stå i talarstolen och säga något. När det gäller New York-modellen har vi aldrig sagt att den skall överföras till punkt och pricka. Men det finns mycket i New York-modellen som man kan föra över. Jag vill ställa en fråga till Kia Andreasson som både är lärare och mamma. Det här handlar om att man skall tillrättavisa och göra något snabbt när en ungdom har gjort fel. Det går ut på att man skall slå till vid småbrotten. Det handlar om att ungdomarna inte skall tycka att det inte spelar någon roll vad de gör; då byggs brotten på och blir värre och värre. Varför har Kia Andreasson något emot detta?
Fru talman! Det handlar inte endast om antalet poliser, men visst måste vi ha poliser så att de räcker till de uppgifter som vi säger är viktiga. Men när det gäller antalet poliser kan det också vara en chimär, som jag sade, om poliserna måste göra administrativ personals arbete. Därför är det viktigt att se över hela personalstyrkan inom polismyndigheten, så att det frigörs poliser. Jag har hört uppskattningar om att ett stort antal poliser kan frigöras om vi får mer administrativ personal. När det gäller trygghet och ordningsvakter är jag tveksam. Sådana här uppdrag kan lätt blandas ihop. Den långa utbildning som poliser har är bra. Poliser är de personer som får lov att utöva våld och ta itu med sådana här besvärliga situationer. Det är ett stort steg att överföra uppgifter till ordningsvakter, och det måste föregås av mycket noggranna analyser. När det gäller pengar vet Maud Ekendahl att polisen har fått, och får alltjämt i budgetförslaget, utökade resurser, så det har visst blivit en ändring. Och Miljöpartiet och Vänstern är med på detta budgetförslag. Jag sade att New York-modellen innehåller viktiga delar. Men jag tycker att det här är tillfredsställt i den modell som vi i Sverige säger oss vilja ha med närpolisen och dess problemorienterade arbete. I den modellen finns sådana här moment. Man ser vad det finns för problem i ett område, och så går man till botten med dem och tar även itu med de mindre brotten. Det finns ingen motsättning när det gäller dessa modeller. Jag tycker tvärtom att vi skall ivra för den modell som vi har.
Fru talman! Tror Kia Andreasson att det räcker med att de poliser som har administrativa arbetsuppgifter kommer ut i operativ verksamhet? Det har ju försvunnit 1 000 dugliga 58-åriga poliser, vilket har sagts här i kammaren från flera håll. Det är ju för att det skall bli ett tillräckligt antal personer som vi går ut och säger att även ordningsvakter kan vara resurser. Jag tror nämligen inte att det här räcker. Ni har gått med på att det skall bli mer pengar till polisväsendet. Vad har de pengarna gått till? Jo, de har gått till löneutbetalningar. Poliser måste också få löneökningar. Även om de har fått det har man en eftersläpning på ungefär ett år inom polisväsendet när det gäller lönehöjningar. Det handlar ju inte om friska pengar till själva verksamheten, som vi medborgare sedan har nytta av.
Fru talman! Det handlar om utökade resurser som har kommit polisen till del. De bidrar naturligtvis också till att en ökning av polisantalet kommer till stånd. Det är en intagning till Polishögskolan nu, och ett större antal kommer att antas. Men det handlar inte bara om antalet poliser. Jag vet att moderaterna ofta stirrar sig blinda på just antalet. Det handlar också om att andra delar i samhället måste fungera så att inte brott begås. Hela samhället hänger ihop. Men jag säger inte emot att vi måste ha en viss bas av poliser, så att de täcker uppgifterna. Men man skall inte bara prata om antalet.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner om polisfrågor. Det är motioner som väckts under den allmänna motionstiden, som tidigare har sagts. Motionerna tar upp allt från polisens organisation, personalbehov, arbetstider, arbetsmetoder, evenemangskostnader och kostnader för djurhållning. Det som krävs i många av motionerna ingår i uppdraget till Rikspolisstyrelsen att arbeta med eller är föremål för beredning i Regeringskansliet. Det som krävs i reservationerna är mer omfattande utredningar, skyndsammare utredningar eller mer intensifierat arbete på olika områden. I de flesta reservationerna alltså ingen större avvikelse från det arbete som redan pågår. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Det som utöver yrkanden på reservationerna har framkommit i debatten är polisens resurser. Det trodde jag nog också skulle komma upp i dag. De anses vara för små i förhållande till behovet. I dag behandlar vi inte anslagsfrågan. Det gör vi i samband med behandlingen av vårpropositionen och kanske främst i höst vid behandlingen av budgetpropositionen inför år 2000. Jag vill säga att det inte råder några delade meningar mellan oss i justitieutskottet om att polisväsendet faktiskt behöver mer resurser, och mer resurser har anslagits till polisväsendet. Hur framgångsrikt polisväsendet skall kunna bli i brottsbekämpningen handlar dock inte enbart om mer resurser. Det handlar lika mycket om vilken kompetens polisen skall inneha, vilka arbetsmetoder som används och som behöver utvecklas, vilka verktyg vi kan ge i form av registreringsmöjligheter och en ändamålsenlig lagstiftning. Det handlar om ledarskap, bedömning och analys, om uppföljning, utvärdering och vikten av samarbete mellan polisen, andra myndigheter och andra aktörer. Som har sagts här besökte justitieutskottet Stockholmspolisen i går. Vi fick naturligtvis veta att man behöver mer resurser. Men vi fick också veta att man faktiskt klarar av sin situation i dagsläget, men att man är ytterst sårbar. Den civilanställda personalen har nämnts här. Det togs naturligtvis upp att man hade avskedat civilanställd personal. Man skulle behöva ha tillbaka hälften av den, dock inte med den kompetens som den personalen ägde vid tillfället för avskedandet. Det var annan kompetens som civilanställd personal skulle kunna ha. Man visade också på att man trots ekonomiska problem lyckats få ned brottsligheten med i genomsnitt 8 %. Det kunde naturligtvis variera mellan olika brottstyper, men det är en tydlig förbättring. Man kunde också peka på anmärkningsvärt goda resultat när det gäller närpolisverksamheten. Den eländesbeskrivning som man ofta hör, kanske främst från moderater, är inte sann på det här området heller. Man pekade också från Stockholmspolisens sida på att andra i samhället också har ett stort ansvar, främst vad avser brottsförebyggande arbete. T.ex. pekades på behovet av utökad missbrukarvård, att affärsinnehavare och andra måste bli bättre på att stävja snatterier och stölder samt vidare att den sociala kontrollen måste stärkas. Vi socialdemokrater hävdar bestämt välfärdens betydelse som ett viktigt fundament i det brottsförebyggande arbetet, att människor har jobb, att alla barns och ungdomars uppväxtvillkor är goda, att man har ekonomisk trygghet, att kommunernas fritids och kulturutbud når alla. Vi tror nämligen att ökade klyftor i samhället utgör en grogrund för kriminaliteten. Vi är beredda att verka för mer resurser till polisen, men inte på bekostnad av välfärden. Därför får en ökning av anslaget till rättsväsendet ske i den takt som det är möjligt ur detta perspektiv. Jag vet att det i moderaternas motioner och även i kristdemokraternas finns exempel på mer resurser till rättsväsendet, men det finns också exempel på kraftiga besparingar som jag tror skulle försämra villkoren för en hel del grupper i samhället. Det gäller inte minst moderaternas förslag med indragna resurser från kommunerna. Jag tyckte att det framgick ganska klart i går vid besöket hos citypolisen att det är viktigt att alla samhällets myndigheter och andra aktörer kan medverka t.ex. när det gäller bra missbrukarvård och annat. Låt mig ta upp en annan sak. I Stockholm har Folkpartiet sänkt skatten med 40 öre. Vad har det fått för konsekvenser på t.ex. anslagen till missbrukarvården? Häromveckan läste jag i dagstidningen att i Vantörs kommundel har skattesänkningen lett till en dramatisk nedskärning av anslagen till barn och ungdomsverksamheten. Fritidsgårdar och parklekar tvingas stänga. Ansvarig kommundelspolitiker, moderat, anser inte att det är en kommunal uppgift att se till att barnen blir sysselsatta. Jag undrar vad det kan få för konsekvenser när det gäller ungdomars fritid att man stänger fritidsgårdar. Vad gör de i stället? Inte har alla föräldrar råd att bekosta en dyrbar fritidsverksamhet för sina barn. Det är alltså viktigt att de här verksamheterna finns ute i kommunerna för att man skall kunna erbjuda sina barn och ungdomar vettig aktivitet. Det är viktigt att vi också satsar på det som vi normalt kallar välfärd och att människor lever ganska gott i samhället. Därmed minskar vi grogrunden för kriminaliteten. När det gäller reservationerna begränsar jag mig till det som ni har yrkat bifall till i talarstolen. Det handlar bl.a. om polisens arbetsuppgifter. Här kräver reservanterna att regeringen snarast låter utreda frågan om polisens arbetsuppgifter. Man anger passärenden och parkeringsfrågor samt att civilanställd personal i större utsträckning tas i anspråk för sådana uppgifter. Som angetts i betänkandet är polisen passmyndighet, och polisen skall kunna avslå en ansökan om den sökande t.ex. är belagd med reseförbud eller om personen är misstänkt för brott och detta anmälts till förundersökning. Det är svårt att se vilken annan myndighet som skulle kunna få ta del av denna information för att t.ex. avslå en ansökan. Beträffande ianspråktagande av icke polisutbildad personal för vissa arbetsuppgifter som i dag åligger en polisman har regeringen givit Rikspolisstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för detta. Det återfinns i årets regleringsbrev till polisen, liksom att se över om andra myndigheter kan ta över vissa arbetsuppgifter. I årets budgetproposition skriver regeringen att polisen skall bedriva sådan verksamhet som just polisen har kompetens och förutsättningar för. Polisen måste också ställa sig frågan om en viss åtgärd är motiverad med hänsyn till kostnader och personalåtgång och om den är rätt prioriterad i förhållande till annan polisiär verksamhet. Lägg därtill Stockholmspolisens egen rapport. Man har tittat närmare på just polisens arbetsuppgifter och delat upp dem i olika kategorier; sådant som man själv kan besluta om man skall förändra, sådant som är reglerat i föreskrifter och sådant som är reglerat i lag och författning. Man kommer naturligtvis att jobba vidare med de frågorna och föra dem vidare för eventuella ändringar i regler och lagar. Man kan inte tvärsäkert säga att något inte är en arbetsuppgift för polisen. Det kan variera över tiden. Jag har ganska kort talartid kvar, så jag går in på nästa åtgärd. Det gäller den kvalificerade brottsligheten. Här skriver moderaterna att skattetrycket är orsaken till att smugglingen är så omfattande. Vidare att kriminalunderrättelseverksamheten måste intensifieras och slutligen att regeringen bör få i uppdrag att driva dessa frågor mer intensivt i det internationella samarbetet och samtidigt se till att en satsning görs på denna verksamhet. Då vill jag bara hänvisa till betänkandet som redogör för EU:s högnivågrupp, där man jobbar med detta. Man har bildat en aktionsgrupp som behandlar organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Vi har ingått bilaterala och multilaterala avtal om tullsamarbete. Regeringen har tillkallat en kommitté för central kraftsamling mot den organiserade brottsligheten. Jag vill hävda med det som framgår av betänkandet att med de beskrivna och vidtagna åtgärderna har regeringen intensifierat arbetet och kampen mot den kvalificerade brottsligheten. Då frågar jag reservanterna: Vad mer skall göras? Borde man inte kunna vara lite mer konstruktiv i sin kritik eller komma med förslag på vad som ytterligare kan göras? Jag har lite tid kvar. Jag får återkomma i replikerna om det är så att jag har missat att kommentera en reservation som det har yrkats bifall till. Jag vill än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Det är så typiskt för Margareta Sandgren att när vi från oppositionen har fogat reservationer säga att arbete pågår i regeringen eller att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning. Det är därför vi vill trycka på och få ett tillkännagivande så att det blir lite skjuts på ärendena i stället för att hänvisa till att ett arbete pågår eller något annat. Jag har läst i betänkandet om integritetsfrågorna. Det står att frågorna skall ses över och analyseras. Det skall göras inom det snaraste. När tänker man sätta i gång med det arbetet? Varför har man inte tagit upp frågorna tidigare? Ni sitter vid makten för femte året. Ni kan inte varje ny mandatperiod säga att ni tänker göra något osv. Ni måste väl ha gjort något tidigare år också? Sedan var det frågan om skattesänkningar. Jag vill inte gå in i detalj om fritidsgårdar osv. Men en sak är klart - och det står vi moderater för - nämligen att skatteintäkterna till kommunen är ett lån från medborgarna. De pengarna skall politiker inte spendera hur som helst. De pengarna skall i så stor utsträckning som möjligt finnas i medborgarnas plånböcker.
Fru talman! Jag börjar med det sista. Politiker i kommunerna spenderar inte pengarna hur som helst. Det finns naturligtvis en tanke bakom. Det finns säkert de som har tittat på vad det innebär om fritidsverksamhet för ungdomar tas bort och vart ungdomarna tar vägen. Det är viktigt med integritetsfrågorna. Det finns inga som helst delade meningar där. Det är viktigt att regeringen har kommit i gång med arbetet. Just nu bereds buggningsutredningen. Man kommer att följa upp och noga utvärdera lagstiftningen om polisregister. Man skall återkomma till lagstiftningen om tvångsmedel. Det är inte så att det under fem år har pågått en diskussion om integritetsfrågorna i kammaren. Frågorna har tagits upp då och då. Det är viktigt att arbetet görs. Regeringen har gett ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen att se över frågan om arbetstider, arbetsuppgifter osv. Vad mer skall regeringen göra? Skall man gå in och styra verksamheten i detalj? Skall regeringen tala om att si och så skall göras? Myndigheten har uppdraget och skall verkställa det.
Fru talman! Vad skall regeringen göra? Regeringen kan sätta upp en sluttidpunkt. Det skall vara färdigt inom en viss tid och sedan skall det ske en redovisning. Det går inte att glida förbi frågorna. Det ger ingen substans i debatten att debattera just den saken. Fru talman! Jag hann inte bemöta Margareta Sandgren i mitt förra inlägg i frågan om återanställning av civilanställda. Vi fick i går på flera håll höra att arbetsinnehållet har förändrats, även för civilanställda, men inte till en sådan svårighetsgrad att det behövs en helt annan kompetens. Det finns något som heter fortbildning och som många andra använder sig av. Det går visst att återanställa och sedan fortbilda inom vissa områden, datateknik m.m. Polisen sade i går att det inte behövs så många fordonstekniker till de gamla bilarna. Det var ett litet exempel som länspolismästaren ville peka på.
Fru talman! Visst går det att vidareutbilda personalen för andra arbetsuppgifter. Det har säkert gjorts under åren och skulle säkert kunna göras här. Polismästaren sade bl.a. det som Maud Ekendahl tog upp, men han sade också att han inte skulle återanställa just den personal han hade avskedat eftersom de inte hade den kompetensen. Sedan kan det finnas möjligheter till vidareutbildning, men det var vad han själv sade.
Fru talman! Margareta Sandgren efterlyste konstruktiv kritik. Det är något häpnadsväckande, när man samtidigt hör en argumentation som är så långt bort från polisfrågor och rättsväsendet som man någonsin kan höra. Margareta Sandgren buntar ihop oss kristdemokrater med moderaterna och talar om kommunalpolitik och om prioriteringar i Stockholms län och om att det har skett nedskärningar i den sociala omsorgen, skolan osv. Om jag nu skall hålla mig till samma dåliga argumentationsteknik, vill jag påpeka för Margareta Sandgren att i Gävle kommun där socialdemokraterna har haft makten i 70 år har nedskärningar skett inom social omsorg, skola, barnomsorg, missbruksvården osv. Det vore mer intressant om vi tillsammans kunde inse att rättsväsendet ändå har fått för lite pengar under de senaste åren, och det har drabbat poliskåren. Omorganisationen, effektiviseringarna och besparingarna har drabbat poliskåren. Detta är helt uppenbart. Därför är det viktigt att vi får tillbaka mer personal. Då kvarstår min fråga till Margareta Sandgren: Hur skall de ca 250 nya studerande på Polishögskolan täcka behoven som kommer att uppstå i samband med kommande pensionsavgångar?
Fru talman! Jag tror inte alls att jag är särskilt långt borta från polisfrågor, Ragnwi Marcelind. Dessa frågor rör även brottsförebyggande verksamhet, dvs. det som polisen sysslar med. Det är lika viktigt. Poliserna själva tog vid gårdagens samtal upp frågan om att satsa på annat. Det är illavarslande med Gävle. Men jag tror inte att man först har sänkt skatten för att sedan dra ned på verksamheten. Men när man har varit i trångmål med ekonomin har man varit tvingad att göra nedskärningar för att klara verksamheten. Jag har inte sagt något annat än att det behövs mer resurser till polisen. Vi behöver öka omfattningen på utbildningen. Det framgår också av betänkandet. I polisens budgetunderlag framgår det klart att behovet är 600-650 nyutbildade. Ett arbete pågår inom Rikspolisstyrelsen för att utöka antalet utbildningsplatser och förlägga dem på annat håll i landet. Regeringen återkommer med förslag till hur de nyutbildade poliserna skall anställas. Det kommer säkert i höstens budgetproposition. Det är Rikspolisstyrelsens uppgift att redovisa för regeringen hur behovet av nyrekrytering ser ut inom polisen.
Fru talman! Vi är alla intresserade av brottsförebyggande arbete, Margareta Sandgren. I Gävle sänks inte några skatter, men kommunen äger alla bolag som över huvud taget går att äga om de så är belånade upp till hakan. Vi kristdemokrater har aldrig påstått att vi tycker att civilanställda skall återanställas med utgångspunkt i hur det såg ut tidigare. Vi tror att det kan behövas en annorlunda kompetens. Det var vi också inne på i resonemangen under besöket. Men självklart behövs det fler människor som kan arbeta med utredningar, så att polisen med sin kompetens kan vara ute bland folket. Vi fick också information i går om att när polisen finns på plats - som t.ex. i vissa kvarter i Stockholms city - sjunker brottsligheten. Bara genom att visa sig i tunnelbanan osv. och t.ex. med hjälp av videokameror sjunker brottsligheten. Vi behöver fler poliser, och vi kan vara överens om det. Det vi tycker är svårt är att man hela tiden vill avvakta. Maud Ekendahl citerade också betänkandet på den punkten. Det är hög tid att handla och se till att vi har en poliskår som kan motsvara de behov vi går till mötes inför millennieskiftet.
Fru talman! Vi är överens om att det behövs fler poliser och att det är bra om polisen kan vara ute i samhället. Det får effekter på brottsligheten. Regeringen har gett ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen. Jag förstår nu att Ragnwi Marcelind menar att det måste till resurser. Vi har en kaka att dela på. Den skall också gå till andra viktiga uppgifter i samhället. Välfärden är också en viktig del. Ragnwi Marcelind tycker att jag talar om sådant som ligger utanför polisfrågorna. Men vad har Gävles kommunala bolag med saken att göra?

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tänker också föra ett resonemang kring reservationerna och debatten här. Polisväsendet är en viktig del av rättsväsendet. Det har stor betydelse hur det fungerar. I debatten har det framförts kritik mot att det har hänt alldeles för mycket inom polisväsendet. Det har varit stora omorganiseringar. Man stängde polisutbildningen för att göra om den. Nu har man börjat med ny antagning igen och ett annat arbetssätt. Polisorganisationen runtom i landet har genomgått stora organisatoriska förändringar. Samtidigt väcks kritik från talarstolen mot att ingenting händer. Det sägs att allting står stilla. Det har varit helt förlamat. Man bara pratar i talarstolen och ingenting händer. Man bara utreder och avvaktar. Det har förvånat mig, för detta är synpunkter som definitivt inte går ihop. Det har hänt mycket inom rättsväsendet och polisväsendet. Den stora omorganisationen inom polisen och besparingskraven ledde till en mycket svår situation. Alla stora omorganiseringar föranleder stora problem. Det gäller i vilken organisation som helst. I en så stor och rikstäckande organisation som polisen uppstår tydliga problem i ett övergångsskede. Nu kan man se att närpolisverksamheten har börjat sätta sig och utvecklas. Ett riktigt närpolisarbete har kommit i gång. Omorganisationen har lett till att det nu börjar vända. Det har talats mycket om justitieutskottets besök hos citypolisen i Stockholm i går. Det är tydligt att man bara hör det man själv vill höra. Vi fick också information om att närpolisarbetet har lyckats bra i Stockholm. Nu har man börjat komma i gång. Brottsligheten sjunker i flera olika brottskategorier. Statistiken visar på en positiv utveckling. Det kan man också höra runtom i landet, nu när närpolisverksamheten börjar fungera. Men därmed är inte allting bra inom polisväsendet. Mycket behöver göras. De borgerliga partierna kräver hela tiden mer pengar och tror att det skall lösa allt. Vi i Vänsterpartiet har varit positiva till den förändring som skett inom polisen. Polisen har varit tvungen att ta ett ekonomiskt ansvar. Det har varit ett oerhört ekonomiskt slöseri inom polisen under tidigare år. Man har inte behövt ta ansvar för ekonomin. Det har bara rullat på. Den kritiken har varit tydlig när Riksrevisionsverket har granskat polisen. Det har visat sig att det har blivit för stora neddragningar. Under de senaste åren har regeringen börjat skjuta till mer pengar till rättsväsendet och polisen. Det enda parti som brukar föreslå större belopp är Moderaterna. Nu lägger regeringen mer pengar på rättsväsendet enligt överenskommelsen i budgeten än vad Folkpartiet och Kristdemokraterna har krävt tidigare. Men det är helt plötsligt inte tillräckligt. Det som tidigare var lösningen på problemen inom polisen är nu, när det kommer, helt fel. Tidigare sade dessa partier att extra tillskott skulle lösa allting. Nu räcker inte det, utan man måste skjuta till ytterligare medel och det skall lösa alla problem. Vi måste hushålla med resurserna. Vi måste se samhället i ett helhetsperspektiv. Rättsväsendet har genomgått en stor förändring. Nu, när det börjar sätta sig, kommer vi att kunna se mycket tydligare exakt vilka resurser som behövs. Det kommer säkert att behöva skjutas till mer. Fru talman! Jag vill ta upp diskussionen om New York-modellen. Den dyker upp i nästan alla polisdebatter och framhålls som mycket positiv. Statistiken från New York visar att brottsligheten har sjunkit markant. När man i Sverige talar om New Yorkmodellen säger man ofta: Vill ni inte att polisen skall ingripa snabbt mot ungdomsbrottslingar och mot småbrott? Det är bra att man gör det. Jag tror att vi alla är överens om att polisen skall ingripa och vara speciellt uppmärksam när det gäller ungdomar som börjar komma på glid. Men det man sällan pratar om är den kritik som framförs mot modellen. New York-modellen slår oerhört hårt mot de mest utsatta. De hemlösa i New York är de som oftast blir gripna av polisen, därför att de har sovit i hus som står tomma osv. Man tar inte upp att flera organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter kritiserar New York-polisen för arbetsmetoderna. Det förekommer etnisk diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter och polisbrutalitet. I New York börjar dessutom fängelserna bli överfulla. Där sitter människor som har gripits för småbrott. Oftast är den sociala situationen orsak till brottsligheten. Givetvis är det svåra gränsdragningar. Det är viktigt att vi skapar ett arbetssätt inom polisen i Sverige som passar det svenska samhället. Men vi får inte bli så blinda att vi bara ser fördelar med en modell och inte lyfter upp till diskussion de nackdelar som kan finnas. För det finns också en svart sida av New Fru talman! Jag vill ta upp något som är positivt i reservationerna. Moderaterna börjar nu signalera ganska tydligt att man inte tänker ställa sig bakom ett förslag om införande av buggning. Under alla tidigare år som jag har suttit i riksdagen har moderaterna krävt i motioner att man skall få införa buggning. I detta betänkande skriver moderaterna i sin reservation att man inte är beredd att införa buggning innan man har gjort en översyn av integritetsaspekterna. Man måste ta ett helhetsgrepp först. Vi i Vänsterpartiet ser det som positivt att det börjar bli en förändring i den frågan. Regeringen signalerar att man skall göra en utvärdering av den nya polisregisterlagen ur integritetsaspekten och att man också kommer att tillsätta en utredning som tar upp frågor om tvångsmedel osv. Vi i Vänsterpartiet kommer att följa frågan noga, för att se till att den inte blir liggande. Det får inte bara bli ord i ett betänkande. Det måste komma en helhetsöversyn av integritetsaspekterna. Fru talman! Jag vill återigen yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skulle vilja bemöta Alice Åström när det gäller Polishögskolan. Vi moderater tycker att det är för sorgligt att vi har förlorat 800 poliser som skulle kunna vara poliser i dag för att man stängde skolan i två års tid. Och så står Alice Åström och håller med och säger: Jamen, det var ju för att man skulle lägga om utbildningen, förändra den. Vilken annan svensk skola stängs i ett par år bara för att man vill förändra sin utbildningsplan? Den kör man ju, och sedan sätter man ett stopp och så börjar man den nya utbildningen en viss vår eller hösttermin. Jag bara undrar: Anser Alice Åström att det var rätt att vi i Sverige i dag har förlorat 800 poliser? Åström att man bara hör det man vill höra och att näpo börjar fungera riktigt bra. I går ställde vår ordförande, Gun Hellsvik, en fråga till polisen om hur näpo fungerar i Stockholm. Man sade: Det är en sårbarhet eftersom vi får göra utryckningar och vara med i utryckningsstyrkan så ofta. Det är så svårt för oss att kunna ha en ordentligt planerad arbetstid och jobba med de frågor inom näpo som vi skulle vilja.
Fru talman! Jag skall börja med det sista. Det sades att det finns en sårbarhet och ett problem när det gäller utryckningsfrågor. Det sades att närpoliser i Stockholm ofta blir inkommenderade till större arrangemang och att det har skapat en ryckighet. Men jag sade inte att närpolisverksamheten var perfekt. Jag sade att den har börjat fungera bra. Tittar vi rent statistiskt på hur brottsutvecklingen är har man goda resultat. Jag tror inte att det är varken det ena eller andra, att det är helt dåligt och att ingenting fungerar eller att allting är jättebra. Men vi behöver en balans i debatten, och vi måste också kunna se när det börjar fungera. Sedan håller jag med om den kritik som finns när det gäller utrycknigsverksamheten, när det gäller övriga uppgifter. Men det pågår också en utredning hos Rikspolisstyrelsen. Man tittar på hur man skall kunna göra detta, på vilka arbetsuppgifterna skall vara och på stora arrangemang. Det här kommer också att leda till förändring när det gäller polisen. Vad gäller polisutbildningen var frågan vilken annan utbildning som skulle stänga helt och hållet. Det är nog ganska få utbildningar som skulle göra det. Men polisutbildningen är också väldigt speciell. Visst, det fanns också ekonomiska skäl. Men det fanns även just de här skälen att man skulle lägga om utbildningen, att man skulle ha ett annat arbetssätt. Vi vet också att de poliser som i dag går ut har en mycket bra utbildning. Jag tror inte att de 800 poliserna kommer att vara förlorade. Det låter som att det här kommer att vara ett jätteproblem. Jag tror att man kommer att behöva se om man kan öka intagningen till Polishögskolan i framtiden för att också kunna fylla det här behovet. Men det är någonting man får återkomma till.
Fru talman! Vad gäller näpoverksamheten i Skåne län har jag varit där en hel del. Så sent som i måndags var jag i Örkelljunga kommun. Där skall man ha fyra poliser, men man har två. Veckan innan var jag i Klippan. Där skall man ha åtta poliser, men man har fyra. Det är vakanta tjänster på många ställen ute i landet, vilket gör att man inte kan arbeta som närpolis som man borde göra. Jag kan inte instämma och hålla med Alice Åström om att det börjar fungera riktigt bra. Närpolisen får användas till utryckningsstyrkan. Jag vågar inte tänka på hur sommaren skall bli. Då finns det inte någon på polisstationerna i Skåne eftersom man skall in till de större orterna och tjänstgöra. Så vi har nog lite olika synpunkter och synsätt på hur det fungerar. Jag skall också bemöta det Alice Åström tog upp om buggning. Jag är faktiskt glad för att vi har styrka från moderaternas sida att göra det som vi politiker ofta inte gör, nämligen att ändra oss, stanna upp och säga: Det vi tänkte från början var inte bra. Vi måste titta på helheten. Det är återigen de här integritetsfrågorna. Vi vet inte hur det här slår gentemot andra som inte är direkt berörda av buggning. Det handlar om de effekter man kan få runtomkring. Jag är väldigt stolt, Alice Åström, över att vi vågar utreda den saken.
Fru talman! Jag får börja med att säga till Maud Ekendahl att jag sade att det var väldigt positivt att moderaterna nu visar en annan inställning, att man har vävt in det här. Jag tycker också att det är starkt av moderaterna att göra det här, att våga titta på detta och stanna upp. Där kan ni med all rätta känna er stolta, och det har jag ingenting att invända emot. Jag hade, fru talman, knappast väntat mig att Maud Ekendahl och moderaterna på något sätt skulle kunna instämma i att det fanns någonting som var positivt inom polisen eller att någonting fungerar. Det är nattsvart. Det är det enda moderaterna säger. Det är tur att det inte fungerar så dåligt ute i verkligheten hos våra poliser som moderaterna gör gällande i den här kammaren. Då hade det varit en fullständig katastrof. Det är det inte, även om det är det man vill beskriva.
Fru talman! Det är intressant att höra Alice Åströms argumentation. Den är precis likadan som den var i november när vi höll vår föregående debatt. Hon påstod då att moderater och kristdemokrater vill ta fram mer pengar till rättsväsendet bara därför att regeringen har tillgodosett de tidigare kraven. Jag kan väl i och för sig förstå Alice Åströms dilemma. Att nu vara stödparti åt regeringen är ju lite annorlunda än att sitta i opposition, då ni tidigare krävde mer pengar till polisens verksamhet och till rättsväsendet. Det jag ville ta upp är att Alice Åström motsäger sig själv lite grann. I nästa andetag säger hon: Kan vi inte lugna oss när organisationen har satt sig. Säkert kommer mer pengar att behöva skjutas till. Det är ju precis det vi redan har insett. Det räckte inte, utan vi var tvungna att tillsätta mer, utöver vad regeringen hade sagt, därför att vi ser att det fortfarande är brist på poliser. Fortfarande behöver datasystem och digitala system bli bättre. Vi ser att det behövs mer närpolisverksamhet som skulle kunna fungera om det fanns mer personal som kunde vara ute på fler tider. Det finns alltså en rad frågor. Sedan säger Alice Åström: Det är tur att det inte fungerar så dåligt ute i verkligheten som exempelvis moderaterna säger. Jag tycker ändå att vi med all respekt har gjort besök hos länspolisen i Göteborg och Stockholm. Man har gett oss rop på att få mer resurser därför att personalen är sliten. Man inser att man inte orkar om man inte kan få mer pengar och mer personal.
Fru talman! Nej, Ragnwi, det är absolut inget problem att samarbeta med socialdemokraterna. Det är inte speciellt synd om mig som vänsterpartist, som nu måste stå för en politik som jag inte har stått för tidigare. Jag har definitivt inga problem med samarbetet med socialdemokraterna när det gäller det här området. Att Vänsterpartiet tidigare något budgetår krävde ytterligare medel till polisväsendet berodde på att vi tyckte att det här tillskottet behövdes. När regeringen sedan lägger ett förslag som ligger över de 100 miljonerna har jag heller inget problem som politiker att säga: Jamen titta, nu kommer de här medlen. Jag behöver inte yrka på ytterligare 100 miljoner. De krav Vänsterpartiet har haft under åren när det gäller polisväsendet är de ökningar som också kommer nu framöver. Så till det här med bristen på poliser och frågan om var man lägger pengarna. Så är det givetvis när man besöker olika organisationer inom polis, domstolsväsende eller kriminalvården eller när man besöker kommunerna eller dagis och pratar om vilka resurser som behövs. Då finns det alltid krav utifrån organisationerna på att man behöver lite mer för att det skall fungera bättre. Man har olika behov. Vår uppgift som politiker är att avväga hur mycket man behöver satsa på olika områden. Jag tror att den avvägning som gjorts när det gäller rättsväsendet har inneburit för stora besparingar under en period, och det har krävt ganska mycket. Nu ökar man resurserna de närmaste åren. Innan vi har sett vad ökningarna resulterar i ute i organisationen är vi i Vänsterpartiet inte beredda att fortsätta att bara lägga på.
Fru talman! Jag tror inte för ett ögonblick att Alice Åström tycker att det är jobbigt att arbeta tillsammans med regeringen. Tvärtom tror jag att Alice tycker att det är så trevligt att hon t.o.m. är beredd att offra lite grann av sina hjärtefrågor av och till. Det har vi också sett i utskottet. Men när det gäller pengar skulle jag vilja veta om Alice inte är beredd att sätta till mer pengar till rättsväsendet, utgiftsområde 4. Regeringen säger ju själv i prognosen för det kommande året att det kommer att vara ett behov på 0,4 miljarder. Kommer då Alice Åström att säga nej när regeringen kommer att lägga till de 0,4 miljarderna som kommer att behövas? Det är en intressant fråga.
Fru talman! Jag kan tänka mig att det skulle vara en intressant fråga. Men det jag sade tidigare var just att vi anser att ställningstagandena om det kommande behovet inom rättsväsendet och de tillskjutna resurserna kommer att vara tillräckliga. Sedan, fru talman, kan det väl vara rätt trevligt att det finns andra som är så bekymrade över att man får göra sig av med hjärtefrågor osv. Det är självklart så att jag som vänsterpartist inte får igenom all min politik. Men det finns mycket som hela tiden går framåt, och det är många förändringar som jag ser som väldigt positiva i arbetet inom det här området. Att man sedan inte kan få igenom allting på en gång tror jag att alla är ganska väl medvetna om. Från borgerligt håll börjar man nu många gånger helt plötsligt att bara älska att lägga sig på ungefär samma uppfattning som Vänsterpartiet eller Miljöpartiet för att på så sätt kunna förändra saker och ting. Det kanske mer är ett problem för borgerligheten att man helt plötsligt börjar stå för en vänsterpartistisk politik. Men det tackar vi och tar emot, och det får vi väl använda oss av i framtiden.

Fru talman! Det är några frågor som jag ur Centerpartiets synpunkt skulle vilja lyfta upp angående polisens verksamhet. Tillgången till poliser är begränsad i hela Sverige. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. Det finns många luckor, särskilt i glesbygden, som ger en sämre tillgänglighet, och glesbygd finns det även i Skåne, Kia Andreasson. Just på de små orterna rycks närpoliserna bort, och man får stänga igen verksamheten för längre eller kortare tid. Att det skall finnas tillgång till polis även i glesbygden och att det bör finnas en glesbygdsfaktor vid fördelningen av polisresurserna inom landet är något som vi i Centerpartiet har fört fram vid åtskilliga tillfällen tidigare. Vi fick ett exempel på det omtalade studiebesöket hos polisen här i Stockholm i går. Man jämförde Vasastan med en kommun ute i landet med samma invånarantal, ca 40 000 invånare. Det visade sig att antalet brott vara dubbelt så många i storstaden. Jag tycker att man kan sätta ett frågetecken för och lite närmare analysera varför det är så enormt stor skillnad. Är det så att en koncentration av människor leder till en så starkt ökad brottslighet? Och var skall vi göra angreppen kortsiktigt och långsiktigt? När det gäller polisens arbetstid tycker jag att det är viktigt att ge större frihet att bestämma utifrån de lokala behoven, vilket flera här har tagit upp, för behoven ser ju olika ut runt om i vårt land. Därför skall man ha möjlighet till flexibilitet i sin verksamhet. Det har diskuterats återanställning av civil personal, och jag instämmer i att det är en viktig fråga. Jag tror att man inom polisens verksamhet skulle må bra av att ha olika grupper, t.ex. de som kan ekonomi, IT och, som det talades om, fordonstekniker samt projektledning. Jag tror att det skulle bli en mycket effektiv verksamhet inom polisen om man blandade på det sättet. Vi har en grupp inom justitieutskottet som sysslar med uppföljningsfrågor. Där har vi just tagit fasta på polisverksamheten. Det är viktigt att följa upp effekterna av olika beslut och se vilken effektivitet de leder till. Det skall bli mycket intressant att följa denna fråga vidare. Det har ålagts besparingar. Vi vet att det är personalen som man kan göra besparingar på för att det skall få effekt, för det är den största utgiftsposten i budgeten. Vi har försökt att få i gång den tekniska utvecklingen, men det tar ju tid innan den får effekt. Man kan ju inte dra bort personal samtidigt som man sätter in den tekniska utvecklingen, utan det måste ju finnas en överlappningstid för att få effekt. Jag vill också trycka på detta med samverkan och samarbete mellan myndigheter och olika organisationer. Man ser lite överallt i samhället att samarbetet får effekt och att man kan minska brottsligheten på ett tidigt stadium. Det behövs mer av detta samarbete för att ytterligare minska brottsligheten. Då kommer jag automatiskt in på mer brottsförebyggande arbete för att på lång sikt få ned brottsligheten. Fru talman! Centerpartiet ställer sig bakom de två särskilda yttranden som finns i detta ärende, dels när det gäller arbetstiden, dels när det gäller återanställning av civil personal.
Fru talman! Jag vill bara kommentera detta med arbetstiderna. Det är en avtalsfråga som man förhandlar om ute på polismyndigheten. Det är klart att det måste ske en anpassning till de behov som finns i de olika landsdelarna. Det är väldigt viktigt att det är en balans mellan det som är den enskilde polismannens intresse och verksamhetens intresse. Vad regeringen har sagt är att tiderna måste anpassas mer till verksamheten, och det är det man arbetar på. Frågan ligger ute hos polismyndigheterna, och det ser lite olika ut i olika delar av landet.
Fru talman! Om detta kan jag bara säga att det är otroligt segt. Det tar tid och det sitter långt inne innan man kommer till skott. Jag välkomnar att tanken finns och att man är på gång. Jag vet att man på vissa håll har kommit en bit framåt, men inte överallt.
Fru talman! Ja, det kan vara segt eftersom det är ett avtal som man tidigare har förhandlat sig till. Från den fackliga organisationen hävdar man naturligtvis det som tidigare har lagts fast i avtal, och det är klart att det då kan vara segt. Men det är på gång, och det händer en del ute i landet.
Fru talman! Det är därför det är så otroligt viktigt att göra en uppföljning. Där man ser att det inte händer någonting måste man ju skjutsa på och trycka på. Det är ju ändå vi politiker som har det yttersta ansvaret.

Fru talman! Jag har i motion 210 tagit upp problemet med eftersök av försvunna personer. Utskottet avstyrker motionen med i stort sett samma motiveringstext som i betänkandet 1997/98:18, där en miljöpartimotion som delvis hade liknande innehåll av utskottet ansågs tillgodosedd. Utskottets avstyrkan av min motion är välvilligt formulerad, och utskottet delar uppenbarligen min uppfattning att det fortfarande finns brister i polisens organisation när det gäller eftersök av försvunna. Jag kan därför inte förstå varför utskottet tvekar inför ett tillkännagivande i en sak där det faktiskt råder enighet och där uppenbara brister fortfarande kvarstår. Jag skall bespara kammaren ett yrkande. Eftersom det inte finns någon reservation är det ju skäligen meningslöst att jag yrkar, men jag kommer fortsättningsvis att följa frågan. Det är utmärkt att, som utskottet skriver, 40 polisbefäl har fått genomgå en utbildning i hur eftersök skall organiseras. Det är också bra att ytterligare utbildning planeras. Det här bör kunna förhindra tragedier som Jesper-fallet i Kungsbacka för drygt två år sedan. I Kungsbacka gick ju faktiskt hela eftersökningen snett från början. Jag har nyligen gått igenom terrängen. I själva verket är det ett parkområde och ingen riktig skog. Det är en park som är avgränsad av motorvägar och höga staket. Det är alltså ett mycket begränsat område. Ändå gick det så fel. Jag har också tagit del av hur sökarbetet utfördes steg för steg. Hade man i den här parken på ett tidigt stadium anlitat en kvalificerad spårhund så hade tragedin med säkerhet kunnat undvikas. Stora eftersök är dyrbara. De är svåra att organisera. Därför är det viktigt att man alltid redan på ett tidigt stadium försöker att koppla in utbildade spårhundar. Det gäller såväl polisens egna hundar, all purpose-hundar, som frivilliga team med t.ex. blodhundar. Där är ett exempel det nu bildade Jespers blodhundsteam. Det har startats av den förolyckade Först om hundarna misslyckas bör man anordna skallgång. Lukten efter skallgångskedjan försvårar hundarnas arbete. Dessutom är det inte helt enkelt att ordna en skallgång med outbildade personer. Man måste gå på ett visst sätt. Man måste se till att varje buske är undersökt. Med otränade civila är det mycket svårt. Medan hundarna söker kan man ju i god ordning kalla in tränad och lämplig personal, kanske militär personal, för en eventuell skallgång. En skallgång är dessutom mycket långsam. Är det en person som är i rörelse är det skäligen meningslöst med en skallgångskedja. Det fungerar endast när den försvunne redan ligger eller sitter stilla. Utomlands har man goda erfarenheter av spårarbete med blodhundar. Som jag har skrivit i motionen har polisen i staden New York tre blodhundar som de använder för eftersök. I Storbritannien har nyligen polisen i Essex skaffat två stycken. Det finns också andra polismyndigheter i Storbritannien som har beställt blodhundar av uppfödare utifrån de erfarenheter man redan har gjort i Essex. I början uppfattas de här hundarna som ett hot mot den ordinarie hundpolisens verksamhet. Det får man ju förstå. Allt ifrågasättande av en verksamhet innebär ju att de som sköter verksamheten känner sig hotade. Men i själva verket har det blivit så - och det gäller både de amerikanska och de engelska erfarenheterna - att de nya teamen, den nya verksamheten, har utgjort ett komplement. Det har inneburit att de ordinarie tjänstehundarna har kunnat koncentrera sig på sina egentliga uppgifter - som de är duktiga på. De är alldeles utmärkta på det. Blodhundarna kan och skall däremot endast användas som spårspecialister i särskilt svåra fall. En vanlig invändning brukar vara att polisen vill ha skyddstränade hundar. Amerikanarna har löst det problemet genom att man när man söker efter förbrytare skickar en vanlig tjänstehund med förare med blodhundsteamet. I det fallet får alltså tjänstehunden bita och övermanna banditen i fråga. Essexpolisen säger att det är hundens uppgift att hitta brottslingen. Sedan är de ju själva utbildade poliser, och det är deras sak att gripa brottslingen. Man vill inte "gömma sig" bakom en massa vassa tänder. I själva verket förhåller det sig ju faktiskt så att i 90-95 % av eftersöksfallen spårar man inte banditer utan man spårar barn och förvirrade gamla personer som har gått vilse. Då är det väl tvärtom bra att man har med sig en snäll och glad spårhund som tror alla människor om gott. Ian Cottgrove, nyligen på besök här i Sverige - de hälsade även på här i riksdagen - för att ta del av erfarenheter som finns hos Jespers blodhundsteam. Jag sammanförde de här engelsmännen med Göteborgspolisens hundsektion, och det verkade ha varit en bra träff. Man är uppenbarligen intresserad av ett ömsesidigt utbyte, och det här är en fråga som vi har anledning att bevaka och följa framöver så att det kommer ut något gott av det här internationella samarbetet, något som kan föra det dagliga polisarbetet framåt. Förutom samarbete med frivilliga spårhundsteam måste ju polisen också ta hjälp av militärt kunnande och militär högteknologisk utrustning. Försvaret har faktiskt kapacitet i form av helikoptrar, mörkerseende, riktmedel för vapen, värmedetektion och stor vana vid ledning och organisation för att uppnå bestämda mål. Det är en resurs som man faktiskt skulle kunna utnyttja, och jag vet att man från försvarsledningens och förbandens sida är mycket intresserade av att ställa upp och göra sådana här meningsfulla insatser för att hjälpa personer som har kommit bort. Det är därför utomordentligt angeläget att alla goda krafter samordnas för att vi skall undvika onödiga tragedier med människor som hittas alldeles för sent.
Fru talman! Jag finner att Göran Lindblad tar upp precis detsamma som vi påpekade i en motion, vilket han så riktigt sade i talarstolen, från 1998. Men jag har funnit, och det tycker jag också att jag kan finna i Göran Lindblads anförande, att det har hänt saker. Den här frågan, som vi har uppmärksammat, som vi har exakt samma åsikt om och som är mycket angelägen, har det ändå tagits tag i. Därför återkommer jag inte med en motion i detta ämne, för jag finner att Rikspolisstyrelsen har gjort bedömningen att det måste till vidare åtgärder. Man har också planerat sådana, som det står i betänkandet. Man kommer i framtiden hela tiden att följa upp det här. Det gäller även det som Göran Lindblad säger om försvaret, att det är en viktig kunskapsbank i deltagandet. Jag kan alltså bara instämma i det angelägna i det här, men man har som sagt från myndighetssidan i princip genomfört de åtgärder som vi talar om i motionerna.
Fru talman! Det är naturligtvis så att Kia Andreasson och jag är ganska överens i sakfrågan; om vart vi syftar, vilken verksamhet vi vill ha och hur vi vill att den skall fungera. Det är bara det att jag vill sätta lite ytterligare press på polismyndigheterna i det här fallet genom att riksdagen i så fall skulle ha fattat ett beslut där man gjorde ett tillkännagivande om vartåt vi strävar. Det här är lite samma diskussion som fördes tidigare i dag i kammaren mellan Maud Ekendahl och företrädare för majoriteten när det gäller huruvida man skall nöja sig med att det pågår utredningar, att man har en viss verksamhet osv. Jag är inte nöjd. Jag tycker inte att det går tillräckligt fort och tillräckligt bra. Jag tycker att man måste göra mer.
Fru talman! Det där med tidsaspekterna är ju alltid ett diskussionsämne här i kammaren. Jag finner att stora ansträngningar redan har gjorts, och man säger också att det görs fortsatta ansträngningar. Det är klart att med en organisation som polismyndigheterna kan det inte ske omedelbart. Men jag tycker ändå att jag är nöjd med beskedet. Att vi får följa upp huruvida det genomförs är ju helt rätt, men än så länge har det ju bara på denna korta tid gjorts ansträngningar. Det är bra att vi är två som bevakar området.
Fru talman! Det är väldigt ofta som det diskuteras om tid här i kammaren. När det gäller just den här typen av ärenden kan varje minut vara av avgörande betydelse för liv eller död. Därför är den här frågan så viktig.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas frågor om försöksverksamhet med videoteknik i rättegång. Moderata samlingspartiet har avgivit två reservationer. Jag står självfallet bakom båda men jag yrkar bifall endast till reservation nr 2. Först några korta noteringar. Det handlar om en hel del teknik här men det finns också några principiella synpunkter som kan vara värdefulla och som vi har utvecklat något i våra två reservationer. Först och främst är det viktigt att löpande se över domstolarnas verksamhet - den ordning i vilken förhandlingarna sker, vilken teknik som kan användas och formerna. Det här tycker jag är viktigt och det markeras faktiskt från alla parters sida i utskottsbetänkandet. Det är viktigt att den nya tekniken kan tas i anspråk och att man kan kombinera den nya tekniken med de former, det innehåll och de mera rituella processer som skall finnas vid en domstol. Det kan vara en utgångspunkt. Det finns anledning att också markera att det normala vid förhandlingar i domstol är den fysiska närvaron. Det säger majoriteten i och för sig men sedan öppnar man för några möjligheter här som vi kanske vill se något mera restriktivt på. Det finns också en rätt att alltid vara närvarande. Ingen kan förnekas rätten att fysiskt vara närvarande vid rättegången. Detta är det också viktigt att understryka. Efter att ha markerat denna grundligt positiva syn till tekniken kan jag peka på två områden där vi tycker att regeringen borde återkomma med förslag till riksdagen. Med majoritetens och regeringens förslag finns det en möjlighet för åklagare att förekomma i rättegång via videotekniken. Vi menar att det skall vara en ovillkorlig skyldighet för åklagaren att vara fysiskt närvarande vid förhandlingar i rättssalen. Det har ett stort symbolvärde. Vi menar att det finns all anledning för regeringen att ta sig ytterligare en funderare och återkomma till riksdagen med förslag av nämnda innebörd. Det skall alltså vara en skyldighet för åklagaren att vid förhandling finnas fysiskt närvarande i rättssalen. Även när det gäller frågan om de ungas närvaro i rättssalen finns det både från majoritetens och från reservanternas sida en allmän uppfattning om vikten att de unga skall vara närvarande. Vi moderater markerar i vår reservation att det skall finnas en ovillkorlig skyldighet för de unga att vara fysiskt närvarande i rättssalen. Det har ett stort pedagogiskt värde att unga människor som ställs inför skranket också har en skyldighet att rent fysiskt närvara i rättssalen. Även om majoriteten i grunden delar vår inställning tycker vi att man något onödigt öppnar för en möjlighet att inte ha den här skyldigheten. Vi tycker också att det i och för sig är värdefullt att ha den här försöksverksamheten, med de begränsningar som vi har utvecklat i våra två reservationer. Det är bra att vi vinner erfarenheter av den nya tekniken och att man sedan utifrån vunna erfarenheter och med en bra utvärdering kan överväga om den här lagstiftningen mera skall permanentas. Fru talman! Det handlar alltså om att förena modern teknik med hävdvunna former i rättssalen där åklagarens närvaro skall vara ett måste och där unga lagöverträdare som rannsakas också skall ha en absolut skyldighet att närvara. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det gläder mig att så många ledamöter är intresserade av det spännande ämne som vi nu skall debattera, nämligen videokonferens i rättegång. Till att börja med skall jag yrka bifall till reservation 1. Vi har avstyrkt regeringens proposition om att på försök införa videokonferens i rättegång. Jag tror att det är mycket väsentligt att man värnar rättssäkerheten runt det rättsliga förfarandet. Jag tycker mig under min tid i riksdagen ha uppmärksammat att man av kostnadsskäl tummar på rättssäkerheten. En rättegång enligt svensk rätt präglas av muntlighet, närhet och omedelbarhet. Detta kräver alltså en fysisk närvaro av alla deltagare. Varje avsteg från detta är en försämring. Jag kan inte se att vi i vårt samhälle inte har ekonomi att kunna upprätthålla höga principer när det gäller rättegångar. Det står någonstans att vi måste tillgodogöra oss modern teknik. Vi har för några minuter sedan upplevt vad som kan hända med modern teknik. Det är alltså en hel mängd tekniska problem kring detta. Men det är inte skälet till att man skall avvisa det här förslaget, utan det är att det mänskliga mötet är unikt. Det är alldeles oerhört värdefullt just i en rättegång, där man skall skipa rätt. Det är inte fråga om någon förvaltning, utan man skall skipa rätt. När man skall skipa rätt spelar det ingen roll om det är ett litet mål eller ett stort mål. För den som berörs av rättegången är det alltid väldigt väsentligt och viktigt. Att då ha videokonferens eller telefonkonferens är helt förkastligt. Måste man tumma på de här principerna tycker jag att man lika gärna kan ta steget fullt ut och helt enkelt använda skriftliga utsagor som certifieras. Det är egentligen lika mycket värt som att hålla på med en telefonkonferens eller en videokonferens. Man åberopar näringslivet i det här sammanhanget. Jag kan hälsa att i näringslivet förekommer inte videokonferenser när det är någonting som är på allvar. Tekniskt obetydliga ting kan man kommunicera via de här vägarna, men när man skall göra upp affärer och det är någonting viktigt som behöver avhandlas, då träffas man. De videoapparater som finns på olika kontor används nästan aldrig. Jag tycker inte heller det är någonting att lyfta in i det här sammanhanget. För övrigt har inte näringslivet ett dugg med rättskipning att göra. Det finns all anledning i världen att upprätthålla de här principerna med stor fasthet. Det är klart att jag är lite besviken över att vi är de enda som står på rättssäkerhetens sida och över huvud taget på rättsordningens sida. Jag tycker att det här är helt oacceptabla intrång i säkerhetsfrågorna. Vi brukar säga att ett papper aldrig rodnar. Det är ett skäl till att man inte skall ha vittnesutsagor i skrift. Förvaltningsprocessen är så pass torftig. Men det blir inte bättre av att man har videokonferens. Man kan inte se om någon rodnar där heller. Alla de här elementen som vi utstrålar när vi träffas dödas i det sammanhanget. Det här skall vi inte hålla på med. Jag hoppas att den här försöksperioden vidimerar att det här inte är en väg som vi skall gå. Jag kan bara nämna, eftersom jag har kollat upp detta lite grann sedan förra gången jag blev så där riktigt upprörd. Det var när vi skulle ha delgivning via posten. Vi vet alla att posten inte alltid kommer fram. Mycket riktigt har det inträffat rättsförluster i de sammanhangen. Jag kan inte se varför vi skall gå in på den här vägen och tumma på sådana här principer. Fru talman! Med detta tackar jag för mig.

Fru talman! Vi skall, precis som framgått av tidigare anföranden i dag, ta ställning till det förslag som föreligger om en lag om en försöksverksamhet med videokonferens vid handläggning av mål och ärenden i allmänna domstolar. I likhet med flera andra välkomnar jag detta betänkande. Redan i 1995 års domstolsutredning gav vi som var ledamöter av kommittén synpunkter på en utveckling av detta slag. Vi lyfte fram vikten av att möta den ökade internationaliseringen och de nya krav som detta ställer på våra domstolar. Precis som det står i betänkandet tror jag att användandet av videokonferenser kommer att bli en tillgång vid rättegångar, dels vad gäller gränsöverskridande brottslighet, dels vad gäller nationell brottslighet. Vi vet att erfarenheterna av användningen av telefon i rättegångar är positiva. Denna metod har bl.a. varit till hjälp i situationer då rättegångar har riskerat att bli inställda på grund av att vittnen har befunnit sig på annan ort. I jämförelse med telefonen måste videokonferenser vara ett bättre kommunikationsmedel. Därför bör tillämpningsområdet också kunna bli större. Fru talman! Jag anser att det förslag som föreligger är väl avvägt. Regeringen har tydligt klargjort att användningen av videokonferens förutsätter antingen att det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse eller att sammanträdet annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen. Under likartade förutsättningar skall också vittnesförhör och annan muntlig bevisning kunna tas upp genom videokonferens. Fru talman! Kristdemokraterna vill i reservation 1 helt avslå förslaget till denna utveckling som försöket med videokonferenser innebär. I Kristdemokraternas nästa reservation vill de ge vittnen säkrare skydd. Jag anser - vilket också framgår av betänkandet - att denna metod blir en del som kan ge vittnena en förstärkt situation, samtidigt som vi inte får se detta som tillräckligt. Fru talman! Även om Kristdemokraterna försöker ge sken av att det är endast de allena som vill stärka skyddet för vittnen, har mycket gjorts och mycket är på gång. Det råder inget tvivel om att vi alla i kammaren är överens om vad som måste göras, trots att vissa vill framstå som pådrivande i talarstolen. Moderaterna har fogat två reservationer till betänkandet. Dels anser de inte att åklagaren skall få delta i rätten genom videokonferens, dels anser de att unga lagöverträdare inte skall delta i sammanträde inför rätten genom denna metod. Huvudregeln för alla parter är närvaro i rättssalen. Vad beträffar unga lagöverträdare vill jag instämma i vikten av inställelse i rätten av pedagogiska skäl. Men med insikten att detta är fråga om en försökstid på två år, anser jag att det skall ges utrymme för en prövning av samtliga mål som lyder under de föreskrifter som gäller. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande JuU23 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Kristdemokraten Rolf Åbjörnsson höll det första anförandet. Kristdemokraterna har ur rättssäkerhetsaspekt yrkat avslag på propositionen. Jag har under de år jag har suttit i riksdagen, fru talman, i hög utsträckning försökt att lyfta fram rättssäkerhetsfrågorna. Jag har oftast delat kristdemokraternas synpunkter. Men i det här fallet har jag svårt att förstå kristdemokraternas ställningstagande att yrka helt avslag på propositionen. Rolf Åbjörnsson sade i sitt anförande att varje avsteg från principerna om att mötas är ett dåligt avsteg. Det mänskliga mötet är unikt. Det är vi helt överens om. Av betänkandet framgår att förslaget innebär att det fortfarande skall vara en huvudregel att närvara vid huvudförhandlingar. Men i vissa fall skall man kunna pröva videokonferens. I dag går det redan att använda telefonkonferens. Även om Rolf Åbjörnsson sade att det var förkastligt, har jag inte sett någon motion från kristdemokraterna där man har krävt ett avskaffande av möjligheterna till telefonkonferens. Utvärderingar av telefonkonferenser har visat att de har gett goda resultat. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att kunna gå ett steg längre. En videokonferens är att föredra framför en telefonkonferens. Det ger en ökad rättssäkerhet. Det ger en ökad möjlighet att kunna se människor, inte bara höra rösten. I det här fallet är förslaget snarare ett steg framåt. Vi anser att det skall vara en bred försöksverksamhet. Då går det att göra en utvärdering och se i vilka fall och i vilka mål som detta har varit en bra metod och i vilka fall det inte har varit så lyckat. Om det skall permanentas att använda sig av modern teknik, skall det finnas ett bra underlag på när det är effektivt och när det inte kan anses skada rättssäkerheten. En av anledningarna till att Vänsterpartiet ställde sig bakom förslaget är just frågan om vittnens möjligheter. Vi brukar ofta när justitieutskottet har ett ärende i kammaren prata om vikten av att förbättra vittnenas situation - och kristdemokraterna har med en reservation i frågan om vittnesskydd. Detta är ett steg i att förbättra för vittnen som är rädda och som inte vågar delta personligen och som därför håller sig borta från huvudförhandlingar. Nu kommer de med hjälp av videokonferensen att ges en möjlighet att faktiskt delta med ett större skydd och en större säkerhet. Det finns också andra fall där detta kommer att vara effektivt och bra för rättsväsendet. Det gäller t.ex. vid omhäktesförhandlingar. Vi vet att de procedurerna ofta är korta, och det är ofta fråga om långa transporter för de häktade. Detta ger en möjlighet att få ett effektivare rättsväsende utan att det kommer att inkräkta på rättssäkerheten. Dessa sammanlagda fördelar med att genomföra ett försök med den moderna tekniken innebär ett steg framåt jämfört med telefonkonferens. Vi står bakom försöksverksamheten. Vi kommer att noga följa utvecklingen för att se hur mycket tekniken kommer att användas, och vi kommer att följa utvärderingen av försöksperioden noga. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att det är möjligt att införa detta utan att inkräkta på rättssäkerheten på det sätt kristdemokraterna befarar.

Fru talman! Alice Åström har alltid varit en förkämpe för rättssäkerheten i kammaren. Det ger hon uttryck för även nu, genom att ändå vara nyanserad och försiktig. Jag skall inte ge mig in i polemik med henne. Menar Alice Åström på fullt allvar att det skulle ha ett större bevisvärde om man i ett brottmål har ett vittne som deltar i målet via en videokonferens?

Fru talman! Jämfört med att använda sig av telefon är videokonferens bättre. Men jag håller fullständigt med om att bevisvärdet givetvis sjunker när man använder modern teknik och inte har den mänskliga kontakten. Men om alternativet är att inte få något vittnesmål alls eller om det är fråga om att skydda ett vittne i en utsatt situation, anser jag att det är värt med ett försök. Det är sådana saker vi kommer att få se i utvärderingen, dvs. hur bevisvärdet har varit, hur det har kunnat värderas, och hur rättegången har utfallit.
Fru talman! Alice Åström har naturligtvis rätt i att det är bättre med videokonferens än telefonkonferens. Min utgångspunkt är att telefonkonferens inte heller är acceptabelt. Vi har inte motionerat om det, men det får vi väl göra. I den meningen är vi inte oeniga. Det är en förbättring av någonting som i och för sig är helt förkastligt.
Fru talman! De utvärderingar som gjorts av telefonkonferenser har visat att de har gett ganska goda resultat. Man måste givetvis göra en avvägning. Vänsterpartiet och jag har förhoppningen att Kristdemokraternas farhågor för rättssäkerheten inte kommer att besannas. Det kommer att gå att genomföra videokonferenser utan stora ingrepp i rättssäkerheten. Vi skall ha en hög rättssäkerhet samtidigt som vi kan använda oss av modern teknik.

Fru talman! Rättsväsendet måste ges möjligheter att använda sig av teknikens möjligheter för att rationalisera och förbättra sitt arbete. Det är drygt tio år sedan det infördes försöksverksamhet med användandet av telefon vid rättegång. Arbetet har utvecklats och innebär en ökad effektivitet och smidigare handläggning för alla parter. Nu är det dags för videotekniken att göra inträde vid våra domstolar. Jag välkomnar förslaget. Det måste prövas och ställas i förhållande till rättstryggheten. Naturligtvis måste det, som allt annat, följas upp. Domstolarna måste arbeta i tiden och använda sig av nya rön, inte minst med tanke på människors stora rörlighet, både inom och utom Sverige. Det är dock viktigt att påpeka att närvaro i rättssal är huvudregeln. Den som skall delta har rätt att välja om han vill vara närvarande eller använda sig av tekniken. Många remissinstanser har velat gå längre och ser fler utvecklingsmöjligheter. Fru talman! Från Centerpartiet ser vi positivt på försöksverksamheten. Vi skall noga följa hur man på bästa sätt kan använda tekniken i förhållande till rättssäkerheten.
Fru talman! Efter att Rolf Åbjörnsson slagit på stora trumman och framfört sin negativism känner jag mig tvungen att försvara Miljöpartiets tillstyrkande av förslaget. För det första gäller det endast mål där påföljder på högst tre månader kan vara aktuella. Man har alltså gjort en begränsning. Det är inte vilka brott som helst, herr Åbjörnsson. För det andra står att huvudregeln skall vara fysisk inställelse i rättssalen. Det är av stor vikt. Naturligtvis skall man inte använda tekniken slentrianmässigt eller räkna på hur mycket pengar man kan spara. För det tredje sägs också tydligt att tekniken skall användas med återhållsamhet. Men det finns fall där det skulle vara utmärkt att ta till videotekniken. Samtidigt skall man tänka på att upprätthålla rättssäkerheten. Det kan också finnas målsägande eller vittnen som av fruktan eller rädsla för sin egen säkerhet inte vittnar. Vad skall man då välja? Skall man åse en utveckling som innebär att fler människor inte vågar komma till domstolen och vittna, när det finns alternativ så att de kan våga ställa upp? Miljöpartiet och jag tycker att en försöksverksamhet på detta stadium är bra. Det finns röster inifrån domstolarna, jurister, som vill gå ännu längre i användandet av ny teknik. Därför är det utmärkt att det startas en försöksverksamhet, så att det finns en chans att utvärdera den. Men Rolf Åbjörnsson säger endast nej ur rättssäkerhetsperspektiv. Finns det inga situationer där Rolf Åbjörnsson kan tänka sig att det är ett bra alternativ? Han skakar på huvudet - det är bara nej. Vi tycker från Miljöpartiets sida att det finns sådana situationer. Det skall bli intressant att följa användandet av videokonferens.
Fru talman! Jag vill göra några anmärkningar med anledning av Kia Andreassons inlägg. Hon säger att användningen är avgränsad till mål där det kan bli fråga om högst tre månaders fängelse. Jag sade i mitt anförande att man inte kan dela upp mål på det sättet. För den enskilde kan tre månaders fängelse vara en fullkomlig katastrof. Det kan även gälla ett bötesmål. Det är ett fundamentalt feltänkande att dela in mål på det sättet. Man gör något slags kostnadsanalys. Sådana ekonomiska resonemang passar inte in i rättsväsendet. Jag håller med om att det är ett stort problem med vittnen som inte vågar komma. Men det skall inte lösas på detta sätt. Man får tänka sig andra former för upptagning av vittnesmål. Det skall inte ske genom en maskering av det personliga framträdandet.
Fru talman! Jag vill inte gå i ytterligare polemik. Jag fick ett mer detaljerat svar på varför förslaget inte är acceptabelt för Kristdemokraterna. Vi får följa upp försöksverksamheten. Det finns ändå en majoritet för förslaget. Det kanske blir bättre än Rolf Åbjörnsson nu säger sig tro.

Fru talman! Justitieutskottets betänkande nr 25 behandlar regeringens förslag om ett rättspsykiatriskt forskningsregister. Vi kristdemokrater tillstyrker i stort förslaget. Det föreslagna rättspsykiatriska forskningsregistret skall få användas för två ändamål, forskning inom rättspsykiatrin samt Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättspsykiatrin. Forskningsprojekt måste först godkännas av en forskningsetisk kommitté. Något motsvarande krav på godkännande ställs emellertid ej när det gäller Rättsmedicinalverkets utvecklingsarbete. Den normala påföljden för mord och dråp och försök till dessa brott är fängelse. Om en rättspsykiatrisk undersökning visar att den åtalade lider av allvarlig psykisk störning blir påföljden normalt i stället rättspsykiatrisk vård, vilket före 1992 benämndes sluten psykiatrisk vård. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har valet av påföljd för mord och dråp genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren, varvid proportionerna mellan fängelse och rättspsykiatrisk vård blivit i stort sett omvända. I mitten av 1970-talet dömdes nämligen två av tre lagförda till motsvarigheten till rättspsykiatrisk vård och var fjärde dömdes till fängelse. Från år 1989 och framåt är förhållandet i stort sett det omvända. Brottsförebyggande rådet menar att den huvudsakliga förklaringen troligen är en förändring i synen på hur gärningsmän med vissa psykiska störningar skall dömas. Det vore intressant att veta vad som i grunden bidragit till denna på så kort tid onekligen mycket kraftiga förändring. Det är lätt att ställa frågan: Vilken syn är den rätta? Det är emellertid svårare att besvara frågan. Det här, fru talman, är allvarliga frågor, och det är av yttersta vikt att rätt påföljd väljs. Vad här har anförts utgör en anledning till varför det är angeläget att det inrättas ett rättspsykiatriskt forskningsregister, vilket bör kunna ligga grund för forskning i syfte att åstadkomma mera kunskap på det här området, för att bl.a. minimera riskerna för att psykiskt störda gärningsmän ej döms på rätt sätt. Rättsmedicinalverket har ett ärenderegister för rättspsykiatriska utlåtanden och intyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål. I detta register skall personuppgifter avidentifieras när det gäller en klient som inte har varit aktuell vid någon av Rättsmedicinalverkets enheter under de senaste fem åren. När det gäller ett forskningsregister krävs längre bevarandetider av personuppgifter. I det tilltänkta rättspsykiatriska forskningsregistret föreslog utredningen om register för forskning inom rättspsykiatrin i sitt betänkande 1996 att personuppgifter skulle få bevaras i högst 30 år efter det att en uppgift om personen från undersökningsförfarande senast registrerades. Regeringen har dock tydligen tagit intryck av flera remissinstanser som tyckte att 30-årsgränsen är för snäv eftersom man föreslår att uppgifter enligt rättspsykiatriska forskningsregistret skall bevaras enligt regleringen i personuppgiftslagen. Enligt denna lag skall visserligen personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Men för behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål gäller vissa särregler som bl.a. innebär att behandling för sådana ändamål inte skall anses som oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna samlades in och att personuppgifter insamlade för dessa ändamål får bevaras under en längre tid. Det sägs däremot ingenting om hur lång tid.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

Fru talman! När det gäller kunskap och forskning om vård och behandling av psykiskt sjuka lagöverträdare är det brist på detta. Det är en svår fråga som är mycket omdebatterad i vårt samhälle. Det gäller att ha ett så bra underlag som möjligt när beslut skall fattas. Det vinner alla på. För att få ett bra forskningsunderlag gäller det att samla data om dem som genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Det är känsliga personuppgifter som det berör. Det är av största vikt att uppgifterna hanteras säkert och etiskt rätt. Centerpartiet tillstyrker att det rättspsykiatriska forskningsregistret skall ligga under Rättsmedicinalverkets ansvar och att det regleras i särskild lag. Det är också av största vikt att registret och verksamheten i anslutning till detta omfattas av samma sekretess som normalt gäller inom hälso och sjukvården angående enskildas hälsotillstånd och personliga förhållanden. Uppgifterna i registret kommer också att användas i utvärderingsarbetet inom Rättsmedicinalverket. Det krävs noggranna uppgifter om vad som registreras och om vem som får använda uppgifterna och för vilket ändamål. Fru talman! Centerpartiet är av den åsikten att användandet av uppgifterna i det rättspsykiatriska forskningsregistret anses lika integritetskränkande för utvecklingsarbete som för forskning, och därför skall en forskningsetisk kommitté pröva oberoendet. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Som tidigare sagts behandlar det här betänkandet ett förslag som går ut på att inrätta ett rättspsykiatriskt forskningsregister, som är tänkt att träda i kraft den 1 januari år 2000. Det är svårt, kan jag säga, att uttala rättspsykiatriskt forskningsregister. Men det är faktiskt ett väldigt bra förslag, så det tycker jag väger upp det hela. Rättspsykiatriskt forskningsregister. I betänkandet föreslås att ett särskilt register inrättas för att tillgodose behovet av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin och för Rättsmedicinalverkets utvecklingsarbete. Som har sagts här av flera talare är behovet av forskning inom rättspsykiatrin stort. Syftet med detta förslag är ju att underlätta forsknings och utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin. Men samtidigt skall naturligtvis den enskildes integritet ges ett så starkt skydd som möjligt. Det är viktigt att säga att uppgifterna i registret bara kommer att få användas för två ändamål. Det ena är, som jag tidigare sade, för forskning inom rättspsykiatrin, under förutsättning att behandlingen av personuppgifterna har godkänts av en forskningsetisk kommitté. Det andra är för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av Rättsmedicinalverkets verksamhet inom rättspsykiatrin. Det behövs ökade kunskaper om effekterna av vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Det behövs också bättre metoder för att göra farlighetsbedömningar beträffande personer som dömts till just rättspsykiatrisk vård. Därför håller utskottet med regeringen om att det behövs ett sådant här register och med det innehåll som regeringen föreslår. Men vi vill återigen understryka vikten av att all möjlig hänsyn tas till att registret kommer att innehålla mycket integritetskänsliga uppgifter. Det är också nödvändigt att noggranna överväganden sker kring vem som får registreras, vad som får registreras och inte minst vem som får använda uppgifterna och för vilka ändamål. När det handlar om vem som skall föra registret föreslås att det skall föras av Rättsmedicinalverket, bl.a. för att Rättsmedicinalverket redan i dag för register med samma inriktning som nu föreslås. Inom Rättsmedicinalverket finns alltså redan det skalskydd och de rutiner som är anpassade till de integritetskänsliga uppgifter som kommer att registreras. Vi delar bedömningen att det också fortsättningsvis skall ligga på Rättsmedicinalverket. För att få använda uppgifter ur registret för forskningsändamål krävs det, som jag tidigare sade, att en forskningsetisk kommitté har godkänt forskningsprojektet. Jag börjar nu att använda förkortningar, för det blir så långa ord annars. Rättsmedicinalverket kommer jag nu att kalla för RMV. När det gäller RMV:s utvecklingsarbete - alltså uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verkets verksamhet - ställs inget motsvarande krav. I reservation 1 begärs att ett sådant krav skall finnas även när det gäller RMV:s utvecklingsarbete. Jag och också utskottet kan ha viss förståelse för kravet, för det kan vara svårt att tydliggöra gränsen mellan RMV:s egen forskning och det utvecklingsarbete som sker inom verket. Likaså kommer ju integritetshänsynen in här liksom i forskningen. Men det handlar ju om fler frågor, för det är också frågan om ifall det är meningsfullt att kräva ett godkännande av en forskningskommitté för utvecklingsarbete, som faktiskt ligger inom ramen för verkets uppdrag. Det handlar också om att gränsen mot forskning, som ju kräver godkännande, måste upprätthållas. Men det är mycket troligt att denna fråga behöver tas upp på nytt, t.ex. när remissutfallet på betänkandet God sed i forskningen föreligger. Jag skulle som sagt tro att frågan återkommer. I reservation 2 tas frågan upp om återrapporteringsskyldighet för forskare som får tillgång till registret. I dag finns ingen sådan återrapporteringsskyldighet gentemot de forskningsetiska kommittéerna, men jag återkommer till betänkandet God sed i forskningen, för där finns ett förslag med just den inriktningen. Men som brukligt är anser vi i utskottet att vi bör avvakta remissutfallet och den fortsatta beredningen av betänkandet och återkomma vid ett senare tillfälle. Till sist skall jag säga några ord om frågan om samtycke vid användning av uppgifter ur registret. Det handlar då om reservation 3. I den här delen föreslår regeringen att den registrerade skall få information om bl.a. registreringen och om de sekretess och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen av uppgifterna i samband med registreringen. När det däremot gäller samtycket avvisar regeringen tanken på att samtycke av den registrerade skall krävas för registrering eller när uppgifterna används. Utskottet delar regeringens bedömningar, som sammanfattningsvis innebär att registret nästan skulle bli oanvändbart om samtycke krävdes med tanke på att man kan förvänta sig ett ganska stort bortfall. Men, icke att förglömma, det är ju faktiskt så att när det gäller användningen av uppgifterna i registret kan vi redan nu konstatera att de forskningsetiska kommittéerna normalt ändå kräver att samtycke inhämtas från de berörda.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
Fru talman! Med tanke på den förståelse som föreligger för reservation 1 just när det gäller utvecklingsarbetet tycker jag att man inte kan vara nog så försiktig, eftersom det handlar om så känsliga uppgifter. Det sades att man skulle återkomma i ärendet, men då kanske skadan redan är skedd i flera fall. Det vore ju bättre att vända på resonemanget och vara nog försiktig i detta läge och göra en etisk värdering även av prövningen när det gäller utvecklingsarbetet för att sedan återkomma och se om det verkligen behövs.
Fru talman! Som jag tidigare sade skulle jag tro att den här frågan kommer att behöva aktualiseras på nytt. Däremot vill jag inte låsa mig för att hela lösningen är den som Gunnel Wallin förespråkar. Om den här frågan behöver tas upp på nytt får vi ju gå igenom den grundligt en gång till och inte bara låsa oss för den lösning som föreslås i reservation 1.